Herr talman! Det är väl ofta så med kompromissprodukter att de inte utmärker sig för någon överlägsen klarhet i uttryckssättet. Det ligger i kompromissens natur att en och annan meningsmotsättning döljs i mångtydiga utryckssätt. Den debatt som har förts i dag har inte skapat så värst mycket ökad klarhet om vad utskottets betänkande faktiskt innehåller. Jag tycker därför att det kan ha ett värde att så här i debattens slutskede återvända till betänkandet och försöka sammanfatta och precisera vad utskottet faktiskt är enigt om. Jag vill gärna säga att den enighet som har kommit till uttryck är en riktig och äkta enighet. Den är inte framtvingad i förhållande till någon ledamot, utan det är en enighet av den art vi brukar komma fram till i riksdagsutskott när vi förhandlar oss igenom ett snårigt och besvärligt ärende. Men det skall också sägas att enigheten sträcker sig exakt så långt som texten i betänkandet ger vid handen och inte längre. Utskottets ledamöter är ingalunda eniga i sin syn på THX, sin tilltro till eller misstro mot detta medel. Där finns, skulle jag tro, samma spektrum av åsikter som det finns i den allmänna opinionen. Det finns såvitt jag har förstått ledamöter i utskottet som redan nu känner sig övertygade av de undersökningar som har gjorts och som anser det bevisat att THX inte har någon påvisbar medicinsk effekt. Det finns andra som har en betydande tilltro till att det faktiskt finns en sådan medicinsk effekt. Och så finns det en stor mellangrupp — jag räknar mig gärna dit själv — som måste konstatera att vi hittills inte fått några objektiva bevis för en effekt, men vi skulle inte bli förvånade om det senare visar sig att man verkligen hittar en sådan effekt. Medicinens historia är full av upptäckter som inte har erkänts ens under upptäckarens livstid men som sedan har visat sig vara värdefulla. Visst kan det gå så med THX! Men det hjälper tyvärr inte oss när vi skall försöka fatta beslut. Vi måste hålla oss till vad som är någorlunda säkert vetbart i dag. Hur långt sträcker sig då enigheten i utskottet? Vi har varit eniga om att inte stänga dörren för fortsatt forskning och prövning. Det är viktigt. Vi har icke stängt dörren. Vi har pekat på att den dörren i verkligheten aldrig har varit stängd. Det finns institutioner i landet som har rättighet att bedriva sådan här forskning. De flesta av oss utgår väl ifrån att så också kommer att ske. Sådan forskning pågår redan och kan intensifieras. — Det har vi varit eniga om. Vi har också varit eniga om att inte göra ont värre för dem som anser sig lida av att THX inte är accepterat av vetenskap och myndigheter. Men för att ingen oklarhet skall råda bör det sägas att detta utskottsbetänkande icke ger några garantier åt någon människa som i dag tar THX att även i framtiden få den behandlingen. Det ger inga sådana garantier. Utskottet pekar på att det kanske skulle kunna finnas någon dispensmöjlighet, men det är inte något särskilt starkt samband mellan de dispensregler som har refererats i betänkandet och vad som skulle behövas för att släppa THX loss. Märk väl att det preparat Iscador som här nämnts är ett importerat preparat. Vi har så att säga inte med tillverkningen att skaffa. När det gäller THX är det själva tillverkningen som inte är tillåten. Men det är möjligt att det går att komma fram på den vägen i några fall. Herr Biörck har visat på att en utveckling möjligen är på väg som kan ge läkare en rättighet som de hittills inte ansett sig ha att vid sidan av konventionell behandling använda även ovanliga nya medel. Att peka på detta har vi varit ense om. Mycket längre sträcker det sig inte. Vi har också varit ense om procedurfrågorna: Att riksdagens socialutskott och riksdagen inte kan ge sig in på en vetenskaplig prövning av vare sig det ena eller det andra — vi har varken behörighet eller kompetens att göra det — och att de medicinska frågorna måste ligga utanför det här huset medan vi har att ta ställning till de politiska och juridiska frågorna. Riksdagen kan inte, det har sagts här tidigare, ge fingervisningar om hur myndigheter och domstolar skall tolka gällande lag. Det har vi inte heller gjort, och lagen lämnar vi oförändrad. I den mån det fortfarande kommer att tillverkas och injiceras THX i Sverige beror det alltså snarast på att myndigheter och domstolar liksom de hittills har gjort ser milt på de förseelser som det ändå faktiskt handlar om. Det har alltså inte blivit något stopp hittills. Riksdagen kan inte uttala någonting om hur myndigheter och domstolar bör se på detta i fortsättningen, men vi kan säga så mycket som att utskottsbetänkandet, om det antas av riksdagen, inte skärper den juridiska situationen för THX. Den blir inte värre än den har varit. Tolkningen får fortfarande ligga hos myndigheter och domstolar, men vi har inte från riksdagens sida ålagt dessa myndigheter att gå hårdare fram än hittills. Detta är vad utskottsbetänkandet faktiskt innehåller, och så långt är vi helt överens.

Herr talman! Nyss ställde jag två frågor här i kammaren: Kommer THX-preparatet fortfarande att få framställas? Kommer läkare och sjukvårdspersonal att få möjlighet att legalt använda THX-preparatet när patient önskar detta och läkare bedömer att prov med detta läkemedel inte kan vara skadligt? Herr Lothigius anger att dessa önskemål klart ingår i det under överläggningen framställda yrkandet, där det bl.a. heter att riksdagen med anledning av motionen 1975/76:1238 bör ge regeringen till känna osv. Detta har inte motsagts i kammaren. Därför noterar jag att mina frågor egentligen har med ja besvarats — THX kommer fortfarande att få framställas och därmed finnas tillgängligt, och läkare och sjukvårdspersonal får möjlighet att på frivilliga av läkare utsedda patienter, där ett läkemedelsval talar för att prov med THX inte kan vara skadligt, legalt använda detta under betryggande hygieniska och kliniska former. Herr talman! Jag noterar alltså att detta inte har motsagts, och då har jag inget annat yrkande än bifall till det under överläggningen av herr Lothigius och herr Johansson i Skärstad framställda yrkandet.

Herr talman! Vi upplever i dessa dagar märkliga ting. Motioner som de borgerliga partierna skrev under stor möda och med uppvisande av 95 olika finesser är nu färdiga att avslås av dem själva. Det sker visserligen med hänvisning till regeringsförklaringen, men en regeringsförklaring är väl egentligen inte mer värd än den nuvarande statsministerns tal före valet i ett speciellt ämne. Var det som sades i fråga om familjepolitiken mer värt? Den frågan ställer man sig. I dag är det ingen som visar siffertabeller i TV eller på andra ställen. Nu är det inte längre någon som är beredd att ställa upp och tala om ett vårdnadsbidrag på 10 000 kr. till barnfamiljerna. Nu talar man i stället om att utbyggnaden av föräldraförsäkringen skall kompletteras med ett vårdnadsbidrag - men man säger ingenting om storleken av detta, ingenting om när det skall genomföras och ingenting om finansieringen. Dessutom för regeringspartierna en skattepolitik som rycker undan grunden för ett fortsatt reformarbete. Man sänker skatterna mest för de högst betalda. Man skapar därigenom oro på arbetsmarknaden. Man får inte in tillräckligt med medel till en familjepolitik som är progressiv och framåtriktad. Man talar i dag om att indexreglera skatterna, något som ger ännu mindre möjligheter att klara finanserna för familjepolitiken. Man aviserar en momshöjning som direkt går ut över barnfamiljer, lågavlönade och pensionärer. Man för en politik som riktar sig mot de lägst avlönade och mot familjerna. Nu vet vi att proklamationer och valtal är en sak. Den verklighet, som människorna i vårt land tvingas leva i under en borgerlig regering, är en annan och betydligt hårdare sak. I våras kom socialdemokrater och folkpartister i socialutskottet överens om att skjuta på de motioner vi nu talar om till hösten. Detta föranledde en klar reaktion från centerhåll, där man var besviken över att då inte få familjepolitiken genomförd efter sina linjer. I dag tror jag att man inom centerpartiet skall vara tacksam för att vi hindrade partiet från att genomföra sin politik. Regeringsförklaringen talar vackra ord om att samhällets barnomsorg skall byggas ut efter riksdagens beslut. Men hur är det i en rad borgerliga kommuner? Är man där lika intresserad som man säger sig vara i regeringsförklaringen? Fortfarande gäller att en del kommuner inte alls hänger med i barnomsorgsutbyggnaden, att det behövs krafttag för att klara den satsning som statsmakterna under stor enighet fattat beslut om. Man kan notera, att både när det gäller familjepolitiken och barnomsorgen så är det skillnad mellan regeringsförklaringens teori och den verklighet vari man lever i både stat och kommun. Socialdemokraterna i socialutskottet har reserverat sig för det samlade familjepolitiska program som det socialdemokratiska partiet aktualiserat. I detta ingår som en av huvudpunkterna 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidsplatser fram till 1980. Den andra huvudpunkten är en familjepolitisk reform, som av partiet utarbetats i nära samverkan med LO, TCO och SACO/SR. Reformens kännemärke är att den skapar nya dimensioner åt en aktiv familjepolitik med tillgodoseende av kraven på ett barnvänligt samhälle och en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Den skall ge föräldrarna möjlighet till ökad föräldraledighet genom föräldraförsäkringen. Den skall omfatta alla föräldrar: heltidsarbetande, deltidsarbetande, skiftarbetande, adoptivföräldrar och hemarbetande. Den skall ge förvärvsarbetande kompensation för inkomstbortfallet enligt de grunder som redan gäller för sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, och den skall dessutom ge hemarbetande rätt till grundersättning. Den skall ge föräldrarna valmöjligheter att ta ut den ökade föräldraledigheten fram t.o.m. barnets första skolår på det sätt som bäst passar varje familj: som hel ledighet, sex timmars arbetsdag eller en på annat sätt förkortad arbetstid. Den skall ge föräldrarna lagfäst rätt att hos arbetsgivaren ställa krav på föräldraledigheten i den form och vid de tidpunkter som familjen själv bestämmer. Den skall ge både mamman och pappan stöd i lagen då det gäller rätt till ledighet och på det sättet främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Reformen beräknas kosta över 1 000 milj.kr. om året när den är fullt genomförd. För den första utbyggnadsetappen 1978 beräknas kostnaderna till ca 250 milj.kr. Reformen avses finansierad enligt samma regler som redan .gäller för föräldraförsäkringen, dvs. i huvudsak genom arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift, vilket förutsätter en successiv höjning av denna socialförsäkringsavgift med omkring en halv procentenhet. Även finansieringsförslaget har tillstyrkts vid remissbehandlingen av bl.a. Landsorganisationen. Utskottet vill med redovisningen av det föreliggande reformförslaget ge uttryck för sin principiella uppfattning om hur det familjepolitiska reformarbetet utan tidsutdräkt bör drivas vidare. Det är enligt utskottets mening angeläget att riksdagen snarast ges tillfälle att i ett sammanhang ta ställning till det femåriga utbyggnadsprogram som lagts fram av socialdemokraterna. Det familjepolitiska program som socialdemokratin presenterar betyder i själva verket att föräldraförsäkringen kompletteras med en särskild föräldrapenning, som får disponeras under tiden t.o.m. barnets första skolår. Det grundläggande syftet är att ge ökade möjligheter till samvaro mellan barn och föräldrar. Reformen har utformats så att den kan fungera ute på arbetsplatserna och komma alla föräldrar till del. Föräldraledigheten får disponeras så att man antingen kan förkorta arbetstiden, om man så vill, eller ta ut den i form av heltidsledighet under ett år vid barnets födelse. Valfriheten är med andra ord mycket stor i den reservation som föreligger och som motsvarar socialdemokraternas familjepolitiska program. får disponera hela ersättningstiden. Reformen skall introduceras under en femårsperiod och vara helt genomförd 1982. 650 000 barnfamiljer och 900 000 barn berörs av reformen. Herr talman! Det borde finnas möjligheter till lösningar av det familjepolitiska problemet genom det förslag som vi här på nytt aktualiserat. Det torde knappast vara någon självövervinnelse för folkpartiet att gå med på det. Men man kan förmoda att de konservativa krafterna i regeringen kommer att ta över, när den så småningom skall ta ställning till familjepolitiken. Så är det ju i övrigt. Varför skulle familjepolitiken vara ett undantag? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Som utskottets ordförande påpekade, behandlar vi i dag ett antal familjepolitiska motioner från regeringspartierna. Motionerna väcktes i våras, när dessa partier befann sig i opposition. Regeringen har nu tillsatt en arbetsgrupp, som skall utarbeta underlag för en proposition om familjepolitiken. Avsikten är att lägga fram ett förslag för riksdagen i vår. Självklart behövs det inte i detta läge något initiativ från riksdagen med anledning av motionerna. Vi är också eniga i utskottet om att inte föreslå något riksdagsinitiativ nu. Att utskottets majoritet som motivering för avslagsyrkandet hänvisar till regeringsförklaringen, medan socialdemokraterna hänvisar till sitt program, är knappast förvånande. Någon blev kanske förvånad över att Göran Karlsson talade om att utskottet tycker si och så. Men det får väl som så mycket annat här i kammaren bokföras på ovanans konto. Det var alltså reservationen som Göran Karlsson talade för. Det kan vara värt att notera — trots att det finns en reservation — att regeringens och oppositionens familjepolitik på flera punkter ligger ganska nära varandra. När det gäller utbyggnaden av barnomsorgen hänvisar både majoritet och opposition till riksdagens beslut i våras om en utbyggnadsplan. Den skall givetvis genomföras. En skillnad är dock att regeringsdeklarationen uttalar att normer skall fastställas för personaltäthet och gruppstorlek inom förskolan, något som socialdemokraterna såvitt jag vet ännu inte har accepterat. En föräldrautbildning, tillgänglig för alla, som den gamla regeringen länge uttalade sig kritiskt mot, har nu även socialdemokraterna anslutit sig till. Att de allmänna barnbidragen fortlöpande skall förbättras utgår jag från att man skall kunna enas om. De åsiktsskillnader som har rått på det området, har ju i regel gällt tekniken för justeringar och förskjutningar i tiden av nödvändiga höjningar. Den senaste höjningen av barnbidraget drevs som bekant igenom av de nuvarande regeringspartierna något tidigare än vad socialdemokraterna hade tänkt sig. Även när det gäller stödet till familjer med barn i förskoleåldern har ett visst närmande skett. Visserligen har socialdemokraterna ännu inte accepterat tanken att alla familjer med barn under en viss ålder bör få stöd genom ett vårdnadsbidrag. De har dock slagit till reträtt på några väsentliga punkter. 1. När man för något år sedan lyssnade till socialdemokratiska debattörer fick man intrycket att valfrihet för småbarnsfamiljerna var något mycket olämpligt, en liberal villfarelse, en målsättning som socialdemokratin höll på att göra upp räkningen med. Det talet hörs inte mycket i dag. I den socialdemokratiska reservationen till socialutskottets betänkande och även i Göran Karlssons anförande här i dag betonas i stället att föräldrarnas valfrihet skall vara utgångspunkten för en reform. 2. Att småbarnsföräldrarna skulle ges rätt till kortare arbetstid snabbare än andra grupper var också en tanke som tills helt nyligen kritiserades hårt från socialdemokratiskt håll. Ingen särlösning — det var parollen. Nu finner vi i den socialdemokratiska reservationen en plädering just för en särlösning, som skulle ge familjer med förskolebarn möjlighet till kortare arbetstid under viss tid, före en allmän arbetstidsförkortning. 3. Så sent som i våras lade dåvarande socialministern Aspling fram en proposition om föräldraförsäkringen, där adoptivfamiljerna missgynnades kraftigt. Men beträffande den utbyggnad av föräldraförsäkringen, som socialdemokraterna nu talar för, framhålls särskilt att den även skall omfatta adoptivföräldrarna. I regeringsdeklarationen klargörs att småbarnsföräldrar bör ges rätt till kortare arbetstid och förlängd tjänstledighet. Där har i dag de föräldrar som arbetar i offentlig tjänst en betydligt starkare ställning än de som har privat anställning. Framtiden får väl utvisa i vilken utsträckning vi får med oss socialdemokraterna på att utjämna de skillnaderna. Föräldraförsäkringen skall under den valperiod, som vi nu är inne i, byggas ut med en rätt till ytterligare ledighet, som motsvarar två månader på heltid. För att förebygga missförstånd klargör utskottets majoritet att detta innebär, att förmånerna i föräldraförsäkringen skall byggas ut i samma takt under denna period som i förslaget från den s.k. Fridhska arbetsgruppen som lades fram i våras. På den punkten ger vi alltså ett klart besked. Däremot är vi inte nu beredda att ställa ut några löften beträffande vad som skall ske med föräldraförsäkringen på 1980-talet — något som jag tror de flesta människor har förståelse för. Jag anser således att det finns goda utsikter att de familjepolitiska beslut som skall fattas av denna riksdag i långa stycken kan ske i samförstånd. Det betyder inte att det saknas skillnader mellan partierna, eller att valutgången skulle vara utan betydelse för familjepolitiken — långt därifrån. Den serie socialdemokratiska reträtter som jag här har pekat på har ju inte kommit av sig själva utan efter intensiv debatt och kritik från vårt håll och från de två andra tidigare oppositionspartierna. Det är också möjligt — även om det är långt ifrån säkert — att det senaste valutslaget underlättar fortsatt socialdemokratisk nyorientering i rätt riktning. Den regering som blev resultatet av valet har förklarat sig vilja arbeta för att föräldrar med små barn ges större möjlighet att korta ned sin arbetstid för att vara med barnen, att de genom en utbyggnad av föräldraförsäkringen ges större möjlighet till ersättning för inkomstbortfallet när de kortar ned sin arbetstid, att de får ett kompletterande stöd i form av vårdnadsbidrag och att familjestödet utformas så att det främjar både valfrihet och jämställdhet. Jag tror att de flesta föräldrar tycker det är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Jag yrkar att riksdagen bifaller socialutskottets hemställan och också godkänner utskottets motivering.
Herr talman! Om jag har uttalat mig på utskottets vägnar så ber jag naturligtvis om ursäkt för det. Det är möjligt att jag inte kunnat hänga med riktigt i de nya svängarna, men jag får väl vänja mig under återstoden av den tid som vi socialdemokrater har att befinna oss i opposition. Beträffande herr Romanus inlägg i stort finns inte så förfärligt mycket att säga. Han ansåg att socialdemokraterna skulle ha rättat sig efter valresultatet och annat. Nej, herr Romanus, vi lade fram vårt program före valet, och det programmet ligger till grund för det arbete vi tänker fortsätta efter valet. Vi gör inte som de borgerliga. Herr Romanus har inte propagerat för något vårdnadsbidrag på 10 000 kr., men de två andra partierna i den nuvarande regeringen hade ju tänkt sig vårdnadsbidrag av den storleken. Men hur det blir nu med dessa bidrag kan man ju fråga sig. Vi tänker föra samma familjepolitik efter valet som vi gjorde före, och det är egentligen det väsentliga i socialdemokratins ställningstagande.
Herr talman! Jag påstod inte att socialdemokraterna har ändrat sin familjepolitik efter valet, utan de reträtter som jag pekat på hann man ju göra före valet. Efter att ha talat om valfrihet som en liberal villfarelse sade man att valfrihet skulle det vara — det sade man redan före valet. Och efter att ha motsatt sig en s.k. särlösning, där småbarnsföräldrar skulle få rätt till kortare arbetstid före andra grupper, lade man före valet fram ett förslag som innebar en sådan särlösning. Tidigt i våras ville man missgynna adoptivfamiljerna, men i det senaste förslaget betonar man särskilt att de inte skall missgynnas. Det tycker jag var förändringar i rätt riktning, och jag ger gärna socialdemokraterna en komplimang för det och erkänner att det skedde före valet. Jag sade också att man möjligen kan hoppas att socialdemokraterna fortsätter att orientera sig i rätt riktning på de punkter där man ännu inte har gjort det. Jag vill inte ge upp hoppet om socialdemokraterna bara därför att det gick som det gick i valet, men den som lever får se hur det går.
Nr 36 Herr talman! Herr Romanus kan lita på socialdemokratin. Men vi kan ju inte ha ett absolut färdigt förslag på en gång, utan det måste naturligtvis växa fram också hos oss, med den opinion som finns. Och det är den som vi har tagit hänsyn till. Det är inte fråga om att vi har givit efter Familjepolitiken eller gjort några reträtter, utan det är snarare så att det har vuxit fram ett behov av att lösa de frågorna, och då har vi varit mottagliga för de skälen. Herr Romanus kan alltså i fortsättningen känna sig lugn när det gäller socialdemokratins familjepolitik.
Herr talman! Jag får tacka för det beskedet. Om det innebär att man även på andra punkter kommer att rätta sig efter vår politik, så tycker jag det är utmärkt. Jag har inte sagt att det är fel att man tar hänsyn till skäl, och även i viss utsträckning till vad människor tycker. Det är bra att man erkänner att man gjort det, och jag vill ge Göran Karlsson | ytterligare lovord för det. Nu kan jag bara hoppas att utvecklingen kom | mer att fortsätta på samma sätt, som herr Karlsson i Huskvarna säger.

Herr talman! I likhet med Göran Karlsson vill jag börja med att säga att det denna höst har funnits tillfällen att konstatera en annorlunda situation i riksdagsarbetet, och denna debatt upplever jag som ett sådant tillfälle. De borgerliga partierna släpper nu tunga motionsyrkanden med hänvisning till en aviserad proposition — en ordning som man tidigare har raljerat om men som man nu enligt utskottsmajoritetens talesman vill beteckna som självklar. Socialdemokraterna har å sin sida gått ifrån sedvanliga hänvisningar till pågående arbete i departementen och framhåller nu det angelägna i ”att riksdagen snarast ges tillfälle att i ett sammanhang ta ställning” till de frågor som utskottsbetänkandet aktualiserar. När vpk-gruppen så sent som i maj i år ville få arbetstidsfrågan upptagen till reell behandling i samband med de övriga familjepolitiska frågorna enades socialdemokraterna och folkpartirepresentanten i utskottet om att skjuta upp ett ställningstagande i debatten om vårdnadsbidrag och sex timmars arbetsdag enbart för småbarnsföräldrar till efter valet. Visserligen spräcktes den ritningen litet genom den dåvarande regeringens utspel, det som den socialdemokratiska reservationen i betänkandet nu bygger på, men en behandling ”i ett sammanhang” i riksdagen lyckades man ju ändå förhala. Och nu görs en liknande manöver, fastän några har bytt sida. Om jag har förstått syftet med den ingående socialdemokratiska reservationen rätt, så är jag överens med den så långt att också jag avvisar 101 utskottsmajoritetens hänvisning till en väntad regeringsproposition. Det fanns redan i våras, och finns följaktligen också i dag, tillräckligt med motiv för att avslå de motionsyrkanden som betänkandet behandlar. För vår del anser vi att om de förslag som ställs i motionerna genomfördes, så skulle det föra med sig dels att resurserna till en utbyggnad av barnomsorgen — välkända honnörsord från valrörelsen — skulle minska, dels att motiv skulle skapas för att hålla tillbaka en sådan satsning. För vänsterpartiet kommunisterna liksom för alla andra som tar allvarligt på frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män står det klart att kampen för sådan jämställdhet skulle försvåras om en förkortning av arbetsdagen till sex timmar skulle genomföras enbart för småbarnsföräldrar. Det står också klart att en sådan lösning inte skulle ta hänsyn till alla barns behov av att föräldrar och andra vuxna människor i deras omgivning har mer fritid och därmed mer tid över för dem. I den här frågan, liksom när det gäller de borgerliga motionsyrkandena om olika varianter av vårdnadsbidrag, framträder enligt min mening motståndet mot en verklig kvinnofrigörelse. I inställningen till vårdnadsbidragen har vårt parti liksom exempelvis de socialdemokratiska kvinnorna kvalitativt annorlunda utgångspunkter än majoriteten. Men jag ser det i det här sammanhanget som angeläget att påpeka att vi inte finner det socialdemokratiska alternativet tillfredsställande. Det har brister och det medför risker. Vpk stöder huvudtanken om längre ledighet för föräldrar i samband med att ett barn föds. Det är ju i sju-åttamånadersåldern som ett barn utvecklar sina första riktigt stabila vuxenkontakter, och det är bra att det får tillfälle till det.

Jag påstår inte att förslaget bestämmer en sådan fördelning. Men man kan ju inte tala om valfrihet som någonting helt fristående från den verklighet vi lever i. Och i den verkligheten är det alltjämt betydligt färre kvinnor än män som arbetar utanför hemmet — av de gifta drygt hälften av kvinnorna mot nära 100 926 av männen. I den verkligheten är det 25 96 av mödrar med barn under sex år som arbetar heltid mot männens 95 96. Mer än en tredjedel av kvinnorna har deltidsarbete, och de utgör 90 96 av alla deltidsarbetande. Och i samma verklighet har kvinnorna en genomsnittslön under 30 000 kr. om året medan motsvarande siffra för män rör sig om drygt 40 000. Till det här skall också läggas att det enligt det socialdemokratiska förslaget inte handlar om när man vill ta ut sin ledighet utan när man kan. Frågan skall ju vara förhandlingsbar, och då ser jag som en risk att det i hög grad blir fråga om en arbetsköparens valfrihet, medan det borde vara självklart att barnens intressen skulle stå i centrum. Vem skall, enligt de socialdemokratiska förslagsställarna, ha sista ordet i en förhandling om tiden för ledigheten — arbetsköparen eller arbetstagaren? Nr 36 Jag kan inte hitta något svar på detta i förslaget. En brist är också att man i alla s.k. familjepolitiska reformer glömmer bort det växande antalet frånskilda föräldrar. Nog behöver de också ökade möjligheter till kontakt med sina barn. Alltför länge har de skjutits åt — Familjepolitiken sidan och deras barnkontakter har försvårats. En av de risker som vi ser i förslaget är att det kan betraktas som ett slags kompensation för den svåra situationen på daghemsområdet och de kvalitativa brister som finns i daghemsverksamheten. För den miljard som reformen skulle kosta att genomföra kunde man bygga minst 30 000 bra daghemsplatser. De reformer som kommer ut av den nu pågående debatten får inte i något avseende innebära någon nedtrappning av daghemsutbyggnaden, för då blir det verkligen fritt fram för de reaktionära angreppen mot både kollektiv barntillsyn och kvinnofrigörelse. Såsom det socialdemokratiska förslaget är utformat ser jag också en klar fara i att den utökade föräldraledigheten enbart används för att förstärka den traditionella familjens inre kontakter. Inom arbetarrörelsen och än mer inom kvinnorörelsen har ändå de senaste årens debatt klart inriktats på kravet att kärnfamiljen både för kvinnornas och för barnens skull måste ersättas med ett rikare och öppnare kontaktsystem mellan människor och samhällsliv. Föräldrareformen får slutligen absolut inte betyda ett ytterligare upp skjutande av den verkligt stora reformen: arbetstidsförkortning för alla. Tyvärr går det inte att undvika att i förslaget uppfatta bimotivet att reformen skall vara i stället för en snar allmän arbetstidsförkortning. Det vore både olyckligt och orättvist, för det kan inte anses rimligt att en industriarbetare som går i en hård arbetsmiljö skall fortsätta att slita full tid, bara därför att hon eller han inte har småbarn, medan samtidigt byrådirektören som har ett litet barn däremot skall få sin arbetstid förkortad. Det är dessutom inte bara hushåll med småbarn som behöver mer tid. Alla kvinnor utan småbarn behöver också mer tid för sin utveckling och frigörelse. De som står i en hård arbetsmiljö måste av rena folkhälsoskäl få en lättnad. Behovet av en allmän förkortning av arbetsdagen är inte främst motiverat av ökade inre familjekontakter. Det är motiverat av att människorna, inkl. barnen, skall få rikare yttre kontakter, mer stimulans och mer utveckling. Kort sagt: i reformarbetet på det familjepolitiska området borde en allmän förkortning av arbetsdagen långt starkare prioriteras. Skenlösningar av det slag som föreslås i de borgerliga motionerna är ingen del av samhället förtjänt av. Vad förslagen om vårdnadsbidrag, tjänstledighet och kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar tjänar till är att mana fram illusionen om ”alternativ” till förvärvsarbete för kvinnor, alternativet man, hem och barn. Bakom det kan man så dölja verkligheten med hundratusentals arbetslösa kvinnor. Med det ”alternativet” kan man komma ifrån att ordna en barnomsorg som fungerar. Genom att lagfästa 103 ”rätt” till deltidsarbete och tjänstledighet kan man tvinga kvinnorna att fortsätta att vara arbetsmarknadens B-lag, att arbeta deltid, att behålla kvinnojobben och nöja sig med de låga kvinnolönerna. Men det ser vi inte som valfrihet. Det är ett sätt att förvägra kvinnorna rätten att arbeta. I stället är det nödvändigt att effektivt bekämpa arbetslösheten och undersysselsättningen bland kvinnorna. Detta, liksom utbyggnaden av barnomsorgen och genomförandet av sextimmarsarbetsdagen, utgör enligt vår mening grundstenarna i socialpolitiken. Herr talman! Eftersom vänsterpartiet kommunisterna inte deltar i utskottsarbetet finns inte våra motiveringar för avslag på motionsyrkandena med i betänkandet. Gällande regler ger oss inte heller möjlighet att få en sådan motivering framförd till omröstning. Jag har dock i mitt anförande motiverat vår inställning såväl till motionsyrkandena som till de förslag som förs fram i den socialdemokratiska reservationen. Vpkgruppen är självklart överens om yrkandet om avslag på motionerna. Beträffande motiveringen kommer vår grupp att avstå i en kommande votering.

Herr talman! Det är naturligt att man efter att ha läst utskottets betänkande ställer frågorna: Vad kommer att ske med föräldraförsäkringen? Vad kommer att ske med barnomsorgen? Vi har redan sett exempel på hur den borgerliga regeringen mycket snabbt ändrar beslut som riksdagen tog när vi hade en socialdemokratisk regering. Man ändrar t.o.m. beslut som vi tog så sent som i mars månad i år. Låt mig ta ett exempel. Den borgerliga regeringen lade i oktober månad, närmare bestämt den 28 oktober, en proposition om ändrade beskattningsregler för egen företagare m.m., och i denna proposition finns förslag om uppmjukning av villkoren för individuell beskattning. Kravet på medhjälpande makes arbetsinsats föreslås ändrat från de av riksdagen i mars månad i år beslutade 600 timmarna till 400 timmar. I den i mars månad av den socialdemokratiska regeringen lämnade propositionen föreslogs gränsen 600 timmar. Utskottet tillstyrkte propositionens förslag. Till utskottets betänkande fanns en borgerlig reservation i vilken timantalet föreslogs vara 400. Med lottens hjälp vann utskottet och timantalet blev fastställt till 600. Eftersom beslutet gick emot vad de borgerliga partierna önskade lägger man nu i oktober fram en proposition och föreslår 400 timmar, alltså samma som i reservationen i våras. Någon tror kanske att jag vill sätta i gång en debatt om avgifter och skatter, men det är absolut inte min mening. Jag vill med detta exempel peka på att den borgerliga regeringen, när den funnit att beslut har fattats som de vill ändra på, kommer med propositioner mycket snabbt. Det är detta som gör att man känner verklig oro, den oro som jag gav uttryck för inledningsvis, nämligen: Vad kommer att ske på det familjepolitiska området? man konstatera uppenbara motsättningar mellan de borgerliga partierna. Det talades allmänt om en borgerlig kollision i familjepolitiken. Det är bäddat för en ordentlig fight mellan de borgerliga partierna när familjefrågorna så småningom kommer upp till behandling i riksdagen, skrev flera tidningar. Ja, det trodde vi då. I dag kan vi konstatera att de borgerliga ledamöterna i socialutskottet yrkat avslag på de sex motioner som deras partier lämnade i januari månad och i vilka partierna presenterade en rad förslag gällande familjepolitiken. Genom utskottets agerande behöver de inte nu visa sin oenighet, de skjuter frågan framför sig. Men man ställer sig onekligen frågan: Hur skall det vara möjligt att riksdagen inom rimlig tid får ett samlat förslag från den borgerliga regeringen? Det finns ju ingen gemensam borgerlig familjepolitik. De borgerliga är splittrade och deras förslag går mot varandra. Vi brukar i riksdagen tala om och i utskotten förorda en välvillig skrivning om motioner. Den borgerliga majoriteten i socialutskottet har inte använt sig av den mjuka linjen ”välvillig skrivning” utan konstaterar kallt och nästan utan motivering att någon riksdagens åtgärd inte är erforderlig och hemställer att riksdagen avslår motionerna. Det är anmärkningsvärt att man inte motiverar sitt avslagsyrkande mer än man gör. Det är ändå fråga om partimotioner. Det är partiordförandena som står som första namn på resp. motion — herrar Fälldin, Bohman och Ahlmark. Efter att ha tagit del av den talarlista som delats ut kan jag också konstatera att inte någon av motionärerna anmält sig för att avkräva utskottet en förklaring till den omilda behandling deras motioner fått. Jag tror inte heller att någon annan från något av de borgerliga partierna kommer att avkräva utskottet någon förklaring till det sätt på vilket partimotionerna behandlats. Man ställer sig naturligtvis också frågan: Vilket eller vilka partier kommer att sätta sin prägel på den proposition om familjepolitiken som det talas om i regeringsförklaringen? Kommer vi, om det blir centerpartiet, att få ett beskattat vårdnadsbidrag på 10 000 kr. per år till alla familjer med barn under tre år under den tid ersättning från föräldraförsäkringen inte utgår? Vad säger centern om en utbyggnad av föräldraförsäkringen? Det skulle vara intressant att veta. Om det blir moderaterna som får sätta sin prägel på familjepolitiken, kommer vi då att få vårdnadsersättning till familjer med barn under tre år? Vårdnadsersättningen skall, enligt moderaternas motion 1975/76:1979, göras skattepliktig och beskattas hos den make i en tvåföräldersfamilj som har den lägsta inkomsten. Vidare står det i motionen:”Systemet bör kombineras med den av oss sedan länge förespråkade rätten till avdrag med faktiska, styrkta kostnader för barntillsyn upp till ett visst tak.” I alla år har moderaterna, och tidigare högern, arbetat för barnavdrag på skatten i stället för barnbidrag. Hittills har de inte vunnit gehör för sina förslag. Det har varit alltför tydligt att skatteavdrag i hög grad gynnar familjer med höga inkomster. Socialdemokraterna har alltid sagt nej till deras förslag på denna punkt. Men nu kommer förslaget tillbaka, väl inbakat i motionen 1979, s. 235. Skall detta gamla konservativa krav vinna gehör? Om inte —- om centern och folkpartiet går emot förslaget - vad kommer moderaterna att kräva i stället? Vad skall centern och folkpartiet tvingas ge avkall på i sina förslag? Och vilka reträtter skall folkpartiet göra? Jag hoppas att man inte sneglar på utbyggnaden av barnomsorgen, som riksdagen beslöt i april månad i år. Moderaterna var emot utbyggnaden och yrkade också avslag på det förslag till finansiering som förelåg. Utbyggnaden av barnomsorgen med 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya platser i fritidshem på fem år måste fullföljas. Om folkpartiet får sätta sin prägel på familjepolitiken, får vi då ett obeskattat vårdnadsbidrag till familjer med barn under tre år? ”En nivå på 3 600 kr. per år och barn under tre år kan vara riktpunkt för en reform”, skriver folkpartiet i motionen 1975/76:472.

Om referatet är riktigt — och det utgår jag ifrån — tycker jag att det verkligen måste vara svårt för folkpartiet att helhjärtat stödja regeringsförklaringen. I denna talas ju om att föräldraförsäkringen skall byggas ut med en rätt till ytterligare ledighet, motsvarande två månader på heltid. De borgerliga partierna är således inte eniga. När det gäller vårdbidrag har vi tre olika förslag. Vad månde det då bliva av detta? Hur skall det vara möjligt att inom en rimlig tid komma med ert förslag i en proposition som vi kan ta ställning till här i riksdagen? Den arbetsgrupp som regeringen tillsatt för att utarbeta underlag till en proposition om familjepolitiken har ingen lätt arbetsuppgift. Jag vill kraftigt understryka vad vi sagt i vår reservation, nämligen att det är angeläget att riksdagen snarast ges tillfälle att i ett sammanhang ta ställning till en familjepolitisk reform. Under hela valrörelsen begärde vi gång på gång besked om vilken politik en eventuell borgerlig regering skulle föra, men vi fick aldrig något svar. Nu kan vi konstatera att vi inte heller efter valet får något svar. Vi har ännu inte fått något besked om vilken familjepolitik den borgerliga regeringen vill föra. Vi har fått allmänna uttalanden. Det skulle vara fullt förståeligt om inte alla detaljer var klara, men huvuddragen, principerna för familjepolitiken, borde vi i dag ha kunnat få ta ställning till. Jag tror att också många barnfamiljer väntar sig ett besked. Under de gångna tre åren har man kritiserat riksdagen för att vissa frågor avgjorts genom lottning och föraktfullt talat om en lotteririksdag. Nu är det inte lottningar vi ägnar oss åt, utan nu är det gissningar, eftersom den borgerliga regeringen har svårt att lämna klara, entydiga svar på konkreta, direkt ställda frågor. Jag har ett intryck av att i den allmänna gissningen deltar inte bara socialdemokratiska ledamöter utan också borgerliga ledamöter som inte är statsråd. Kan vi få veta något i dag? Regeringen har — det har sagts tidigare — inte gett något besked om vilken familjepolitik som skall föras. Men vi har gett besked i vår reservation, och jag ber att få yrka bifall till den.

Herr talman! Till det mest glädjande och betydelsefulla som har hänt i det politiska livet under senare år hör att barnoch familjepolitiken har ryckt fram till att bli den tunga och väsentliga fråga som den verkligen förtjänar att vara, erkänd som sådan av alla. Många slåss om att ta åt sig äran av att det har blivit så, men jag tror att huvudskälet till det helt enkelt är att tunga sociala behov i verkligheten har gjort sig gällande på ett sådant sätt att vi har varit tvungna att se till allvaret i de här frågorna. Om några skall ha rätt att ta åt sig äran av att frågorna har blivit tillräckligt uppmärksammade, så menar jag att det är de fackliga organisationerna, som ju bland sina medlemmar har dem som verkligen bär de tyngsta bördorna i detta sammanhang. Och vilka behov är det fråga om? Det är självfallet i första hand alla barns och ungdomars behov av goda, trygga och likvärdiga levnadsvillkor under uppväxttiden. Men det är också fråga om kvinnornas situation, deras dubbla arbetsbörda, som de inte längre accepterar att behöva bära ensamma. Och det är de unga föräldrarnas krav på att få möjlighet till ett liv där föräldrarollen och yrkesrollen kan förenas och där jämställdheten kan bli verklighet i deras eget vardagsliv. När socialdemokraterna vid sin partikongress för drygt ett år sedan lade fram ett program på detta område i åtta punkter, så var vi det första parti som gjorde detta med den helhetssyn i botten som krävs för att barnens och föräldrarnas behov skall tillgodoses. Vi förde också fram detta i vårt aktionsprogram inför valet där vi på detta område uttryckte oss på följande sätt: ”Barnen är vår gemensamma framtid. Därför är deras uppväxtvillkor en angelägenhet för oss alla. Vi vill skapa ett samhälle där alla barn har möjlighet att växa upp på goda och likvärdiga levnadsvillkor. Barn behöver gemenskap med föräldrarna, med andra vuxna och med andra barn.” Med de orden vill vi markera tre huvudpunkter som en grund för reformarbetet: 1. Insatser för att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor är så viktiga att de måste stå i centrum för det politiska arbetet. 2. Det är barnens behov och ingenting annat som skall bestämma inriktningen av både familjepolitiken och samhällsplaneringen i stort. 3. Alla vuxna — inte bara föräldrarna — har ett gemensamt ansvar för barnen och för att stödja föräldrarna i deras viktiga uppgift.

För det andra förändringar i arbetslivet, som gör det lättare att förena yrkesroll och föräldraroll. För det tredje ett ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Vi hann också med — innan valutslaget kom — att lägga fram förslag och få beslut här i riksdagen på en rad viktiga områden. Det gällde utbyggnaden av barnomsorgen — förbättringen av kvaliteten i barnomsorgen och ökad personalutbildning för att vi skall kunna få personal till barnomsorgen. Det gällde också boendemiljön, stödet till föreningslivet samt SIA-skolan. Nu ser vi med mycket stor oro på hur det skall gå med detta reformarbete, när vi har en borgerlig regering och borgerliga majoriteter i mellan 70 och 80 96 av våra kommuner. De av oss som har varit kommunalt verksamma vet att det är om sådana här frågor som striden står ute i kommunerna mellan borgerlighet och socialdemokrati och att vi ständigt får kämpa mot borgerlighetens snålhet och oginhet mot barnfamiljerna ute i kommunerna. Också när det gäller det ekonomiska stödet till barnfamiljerna hann vi före valutslaget att föra fram mycket viktiga beslut — om utbyggnaden av föräldraförsäkringen, om bostadsbidrag, om ökade barnbidrag osv. Men den stora svårigheten upplevde vi, och jag hoppas också alla andra, när det gällde att utforma ett sådant förslag som genom en lämplig kombination av rätt till ledighet och ekonomiskt stöd skulle ge föräldrarna och barnen en möjlighet att få mer tid för varandra än vad de ofta har nu.

Det förslag som vi lade fram hade de fackliga organisationerna haft ett avgörande inflytande på utformningen av. Det blev också föremål för en utförlig remissbehandling. Vi presenterade i god tid före valet ett detaljerat förslag, som var klart för alla, till en sådan reform.

Vi har inte sagt att vi är mot valfrihet. Vi har kritiserat förslag som ger sig ut för att innehålla valfrihet men där den valfriheten bara kan utnyttjas av mycket få föräldrar. Det som vi ville göra var att åstadkomma = Familjepolitiken verkligt användbar valfrihet, och det, herr Romänus, är ingen reträtt —- det är tvärtom ett stort steg framåt som ni inte förmådde ta. Vi gav också familjerna förtroendet att själva bestämma när det passade dem bäst att utnyttja rätten till ledighet. Herr talman!

De är oförenliga med kraven på jämställdhet mellan familjer med hög och låg inkomst, mellan kvinnor och män. Där saknas helhetssynen på barns och föräldrars behov liksom ett för borgerligheten gemensamt program. Det har inte blivit bättre efter valet. De borgerliga partiernas förslag har varken blivit klarare eller enigare. Nu har man anfört i majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet att regeringen skulle ha tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta underlag för proposition. Man har också angett en rad punkter som skall vara vägledande för den arbetsgruppen. Eftersom jag är intresserad av de här frågorna har jag på olika vägar försökt skaffa mig mer kunskap om grunderna för det här arbetet, men jag har inte lyckats få vare sig klarhet eller kunskap. Så mycket har ändå kommit fram att den, som man säger, av regeringen tillsatta arbetsgruppen inte är tillsatt genom ett av regeringen gemensamt fattat beslut, som t.ex. den Fridhska arbetsgruppen var.

Därför måste jag fråga: Kan vi här få besked om vem som har tillsatt gruppen och om beslutet har expedierats eller kommer att expedieras så att allmänheten kan få ta del av innehållet i det? Vidare har arbetsgruppen inte fått några direktiv i vedertagen mening, möjligen muntliga. Av pressmeddelandet framgår inte alls att det skulle vara fråga om så detaljerade direktiv som anges i utskottets majoritetsskrivning. Det råder också många oklarheter om vad gruppen egentligen skall syssla med.

Där står nämligen att alla förmånerna skall komma endast småbarnsfamiljer till del och att föräldrapenningen vid sjukdom skall byggas ut för att omfatta ledighet vid skolstart. Det är ju inte alls i överensstämmelse med det förslag som vi lade fram inför valet. Därför måste jag fråga: Har arbetsgruppen fått några direktiv i vedertagen bemärkelse eller är det bara någon överenskommelse mellan regeringspartierna det är fråga om? Och om det finns några direktiv, hur ser de i så fall ut? Kommer de att presenteras för allmänheten? Har regeringen redan bestämt sig för att kasta det hittills enda klart utformade förslaget i papperskorgen utan att granska det ytterligare? Är avsikten att alla förmåner skall knytas till barn under en viss ålder? Är min tolkning av orden om föräldrapenning vid skolstart riktig? Det innebär i så fall att man måste skapa den här förmånen därför att man inte tänker genomföra vårt förslag. Det är också helt klart att den form för arbetet som arbetsgruppen representerar är något helt nytt i svensk statsförvaltning. Det är inte fråga om den vanliga ordningen för beredningen av ett ärende i departementet när man skriver en proposition. Och det är inte heller fråga om den form som regeringen valde i våras för den Fridhska arbetsgruppen och som är jämförbar med en offentlig utredning. Då är det intressant att fråga de nuvarande regeringspartierna varför de har valt en sådan här form. Är det helt enkelt så att man har velat hitta en form för att vinna tid för att kompromissa i ytterligare en fråga där regeringspartierna är djupt oeniga och inte en form för ett sakligt och seriöst utredningsarbete? Till sist, herr talman, en mycket viktig fråga. Om nu arbetsgruppen kommer fram till något helt nytt, ett förslag som inte tidigare varit känt och presenterat, som inte varit föremål för offentlig debatt, kommer det då att ges möjlighet till en ordentlig remissbehandling? Det är väsentligt framför allt därför att de fackliga organisationerna, som inte är representerade i arbetsgruppen, måste få en möjlighet att studera förslaget och ge sina synpunkter på det. Vi socialdemokrater tycker i alla fall att det skulle kännas mycket genant att sitta i riksdagen och behöva behandla ett förslag som inte de fackliga organisationerna hade haft starkt inflytande över. Herr talman!

Den möjligheten har vi utnyttjat, och efter noggranna studier av verkligheten ute på arbetsplatserna och diskussioner med de anställda där har vi utarbetat ett förslag i samarbete med de fackliga organisationerna. Men de borgerliga partierna har inte utnyttjat den möjligheten, och det beklagar jag. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag hade litet svårt att förstå Birgitta Dahls oerhörda indignation över formerna för regeringens beredning av en proposition angående familjepolitiken. Hon hade inte funnit protokollfört att arbetsgruppen var tillsatt och en massa annat sådant. Vi skall väl inte överdramatisera denna situation, även om jag förstår att den känns våldsam för Birgitta Dahl och andra socialdemokrater. Vad som hänt är att svenska folket har röstat och skapat en ny majoritet i riksdagen, och det har blivit en ny regering som består av tre partier. Den regeringen skall förbereda en ny politik på detta område. Då är det väl inte så konstigt om det tillsätts en arbetsgrupp med representanter för de tre partierna för att utarbeta en proposition. Varför skall man vara så indignerad över detta? Arbetsgruppen har redan börjat arbeta. Oron för att detta bara skulle ligga och ingenting hända är alltså obefogad. Regeringen har också sagt att avsikten är att en proposition skall läggas fram till våren. När den propositionen är framlagd får väl Birgitta Dahl och andra diskutera innehållet i den. Jag kan inte minnas att den tidigare regeringen ägnade sig åt att diskutera innehållet i propositioner innan de var framlagda. Såvitt jag förstår tycker inte heller den nya regeringen att det är en lämplig behandlingsform. Nu arbetar den här arbetsgruppen, och den kommer att lägga fram sitt förslag. Riksdagen får sedan ta ställning till detta när det föreligger i form av en proposition. Konstigare är det inte. Som framgår av majoritetens skrivning i utskottets betänkande skall arbetsgruppen utgå från regeringsförklaringen, där det ges en hel del konkreta besked beträffande familjepolitiken i stort och även på det område som denna arbetsgrupp skall behandla. Det klargörs i regeringsförklaringen att samhällets barnomsorg skall byggas ut enligt riksdagens beslut. Någon av de tidigare talarna var orolig på den punkten, men här ges alltså besked. Normer fastställs för personaltäthet och gruppstorlek inom förskolan. En allmän föräldrautbildning byggs ut av stat, landsting och kommun i samverkan. Småbarnsföräldrar ges lagfäst rätt till kortare arbetstid och förlängd tjänstledighet. Föräldraförsäkringen byggs under perioden ut med en rätt till ytterligare ledighet motsvarande två månader på heltid. Den kompletteras med ett vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar. Stödet utformas så att det främjar valfrihet och jämställdhet.” Det är utgångspunkten för arbetsgruppen, och det är ganska klara besked. Jag tror inte att någon regeringsförklaring har varit mera detaljerad. För att ytterligare skingra eventuella missförstånd har utskottsmajoriteten gjort klart att regeringen avser att föreslå riksdagen en utbyggnad av förmånerna enligt föräldraförsäkringen under innevarande valperiod i samma takt som föreslagits i den s.k. Fridhska arbetsgruppens rapport. Det betyder inte att man låser sig för alla detaljer när det gäller den tekniska lösningen, men det sägs att det skall bli en utbyggnad av förmånerna i samma takt. Det är alltså inte fråga om någon familjepolitisk nedrustning eller någonting sådant, utan det skall ske en utbyggnad under valperioden i samma takt som föreslagits av den Fridhska arbetsgruppen. Dessutom kommer det, som jag nämnde, att föreslås en hel del andra saker. Den konstigaste frågan av alla när det gäller arbetsmetoderna var kanske ändå: Hur kommer det sig att ingen av motionärerna ställer sig upp och protesterar mot att utskottet föreslår att dessa motioner skall avslås? Hur kan motionärerna finna sig i det — det är ju partiledare och andra prominenta personer? Vad utskottet säger är, att eftersom regeringen skall lägga fram en proposition i vår, så behövs det inget initiativ nu; det blir ingen försening på grund därav. Då undrar de socialdemokratiska talarna: Varför kommer inte herr Fälldin hit nu och frågar oss: Hur kan ni överlämna detta till regeringen? Hur kan ni vara så lättsinniga? Vi bör väl inte i onödan skapa förvirring hos dem som eventuellt följer riksdagsdebatten. Det har skett ett regeringsskifte, och de motioner som de nuvarande regeringspartierna väckte som oppositionspartier behöver man naturligtvis inte göra någonting åt nu. Nu har de här partierna möjligheter att handla som regeringspartier. Det hade varit ganska konstigt om socialdemokraterna väckt partimotioner under den tid ni var regeringsparti. Det gjorde ni inte. Dessa partimotioner finns kvar från den tidigare perioden, och det är därför som de nu inte behöver leda till några initiativ. Jag tror att de flesta människor har ganska lätt att fatta detta. Frågorna får väl ses som ett uttryck för att den socialdemokratiska oppositionen i riksdagen har litet svårt att vänja sig vid den nya situationen. Men med tiden kommer ni säkert att anpassa er.
Herr talman! Jag skall försöka följa herr Romanus faderliga råd — han har ju större erfarenhet än jag att driva oppositionspolitik. Men det kan inte hjälpas att det är det sakliga innehållet eller bristen på sakligt innehåll i herr Romanus senaste inlägg som bekymrar mig mest — inte min even tuellt bristande förmåga att driva oppositionspolitik på det sätt som de tidigare oppositionspartierna gjorde. Jag ställde en rad konkreta frågor, och jag har inte fått svar på någon enda. För det första frågade jag: Är det regeringen eller är det chefen för socialdepartementet som har tillsatt den här arbetsgruppen? Det är faktiskt en viss skillnad på detta, och det tycker jag att folkpartiet, som gärna vill framstå som värnare av våra grundlagar, borde begripa. Om de svar jag fått från riksdagens upplysningstjänst och från departementet är riktiga, är det faktiskt fel som det står i utskottsmajoritetens skrivning, nämligen att regeringen har tillsatt arbetsgruppen. Det finns inget regeringsbeslut i saken, och det är ingen av regeringen tillsatt utredningsgrupp, utan det är en utredningsgrupp tillsatt av chefen för socialdepartementet. Jag vet inte om herr Romanus förstår att det är skillnad på en utredning tillsatt av regeringen och en arbetsgrupp tillsatt av chefen för socialdepartementet. De besked jag fått strider mot varandra och det var därför jag ställde denna fråga. För det andra frågade jag hur man skall tolka uttalandena i utskottets skrivning och i regeringsdeklarationen på en rad punkter. De uttalanden jag nämnde tyder nämligen på att man redan nu skulle ha bestämt sig för att över huvud taget inte ens pröva de förslag som tidigare lagts fram. Herr Romanus svarade med att läsa högt ur de handlingar som jag begärde en tolkning av. Att förmånerna skall byggas ut i samma takt som föreslagits i den Fridhska utredningen kan man ju säga. Men det väsentligaste för småbarnsfamiljer eller familjer med något äldre barn är ju med vilken metod det skall ske. Väsentligt är också om den förmånen skall begränsas till familjer med barn under en viss ålder och omgärdas av mycket stränga regler när det gäller de villkor på vilka ledigheten skall få tas ut eller om man skall visa förtroende för familjernas egen förmåga att fatta sådana beslut om hur de vill utnyttja en sådan resurs på ett klokt sätt. Att jag oroar mig beror bl.a. på att de borgerliga partierna i våras genast försökte baktala vårt förslag genom att säga att föräldrarna kommer att missbruka denna valfrihet och använda den för att resa på semester till Mallorca. För det tredje frågade jag — och på den frågan fick jag inte alls något svar — om det kommer att bli någon remissbehandling av ett helt nytt förslag, som ingen tidigare har sett. Jag tycker att det behövs en remissbehandling, framför allt därför att detta är en så viktig fråga och därför att de fackliga organisationerna inte har någon plats i er utredning. Ni skall möjligen hålla kontakt med dem. Med vårt sätt att arbeta hade de ett reellt inflytande vid själva utarbetandet av förslagen. Nu måste de åtminstone få möjlighet till en seriös remissbehandling.

Herr talman! Nog är det en ny form av opposition som Birgitta Dahl lanserar, den saken är klar. Nu är tydligen den stora familjepolitiska frågan vem som har tillsatt regeringens arbetsgrupp. Är det regeringen eller socialministern som har gjort det? Jag kan försäkra fru Dahl att regeringspartierna har varit helt överens om att tillsätta denna arbetsgrupp. Vi har varit överens om att varje parti skulle få nominera sin ledamot. Jag är ledsen att jag för dagen inte kan reda ut hur det formellt ligger till, men jag tror inte att barnfamiljerna anklagar mig för det, utan har ett visst överseende. Vad som har hänt är att regeringspartierna har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta underlag för en proposition. Det väsentliga är vad som kommer att stå i den propositionen och inte dessa byråkratiska finesser, som jag är övertygad om att Birgitta Dahl med sin bakgrund är mer skolad i än vad jag är. Jag tror inte att Birgitta Dahl behöver hysa så stor oro för vad som kommer att stå i propositionen. Det visar sig den dag propositionen föreligger. På den punkten kan jag citera vad många tidigare statsråd har sagt: Ge er till tåls tills ni får se propositionen och diskutera innehållet i den då. För dagen får vi väl hålla oss till regeringsförklaringen och diskutera den. Jag vet inte om det tidigare har varit vanligt att remissbehandla underlag för propositioner. Jag kan alltså inte ge något besked på den punkten heller. Den som lever får se. Men en sak är säker, och det är att det finns behov av en reform utan alltför lång tidsutdräkt. Jag tycker att Birgitta Dahl borde notera som något positivt, när nu socialdemokraterna är så angelägna om en utbyggnad av föräldraförsäkringen i enlighet med det Fridhska förslaget, att utskottsmajoriteten här faktiskt ger besked om att förmånerna under den kommande valperioden skall utbyggas i den takt som denna arbetsgrupp har föreslagit. Om de tekniska lösningarna får vi faktiskt begära en liten tid att resonera. Det tror jag också att de flesta människor som har valt denna regering är beredda att ge oss.
Herr talman! Det är verkligen ingen byråkratisk finess hur man väljer att arbeta. Vi bedrev arbetet i en av regeringen tillsatt utredning under inflytande av offentlig debatt, av fackliga organisationer och av många människor ute på arbetsplatserna, vilkas råd vi sökte och brydde oss om. Det var en utredning utsatt för offentlighetens ljus, en utredning som inte satt fördold i kanslihuset. Här är det tydligen fråga om en arbetsgrupp inom departementet. Sådana hade också vi för att bereda propositioner som byggde på redan tidigare öppet diskuterade, redovisade och remissbehandlade förslag. Men här är det tydligen meningen att en liten grupp skall sitta gömd i kanslihuset och med sig själv, utan kontakt med verkligheten, diskutera någonting helt nytt, något som kanske inte ens skall remissbehandlas. Därför är det intressant att ställa frågan om det är en offentlig utredning som arbetar ute på fältet i kontakt med andra eller om det är en liten grupp i kanslihuset. Det är också därför det är intressant att fråga om det skall bli en ny remissomgång eller inte. Det är klart att man inte behövt en sådan, om det varit fråga om att i departementet behandla material som redan varit känt. Men det är ju inte fallet i dag, vilket gör dessa frågor så väsentliga att ställa.

Herr talman! I sitt senaste anförande åberopade herr Romanus vad jag hade sagt i mitt anförande när det gällde utskottets motivering för att avstyrka de sex partimotionerna. Jag framhöll att den motivering som utskottet hade var för vag. Jag tyckte att utskottet kunde kosta på sig en annan motivering. När jag talade om motionärerna, tänkte jag verkligen inte att herr Fälldin skulle komma hit. Vad jag begärde var ett förtydligande av innehållet i regeringsdeklarationen. Det finns väl även andra motionärer än de som står först under motionen. Jag undrar om inte herr Romanus har fallit offer för den nya roll som han har fått. Det väsentliga är väl ändå vad vi har presenterat i vår reservation och vad vi har reagerat mot i utskottets skrivning.

Herr talman! Jag har ansett och jag anser fortfarande att det inte är särskilt stor mening med att i dag föra en ingående sakdebatt om den framtida familjepolitiken, när vi vet att vi om några månader kan föra den debatten på ett betydligt fylligare underlag än som nu är tillgängligt. Eftersom det är min egenhet att jag gärna vill se glada, lyckliga och trygga människor omkring mig, vill jag försöka lugna fru Dahl på någon punkt. Den arbetsgrupp som det har talats så mycket om är verkligen ingenting nytt eller märkligt. Många socialdemokratiska ledamöter av denna kammare har under årens lopp fungerat såsom sakkunniga i olika departement just för att biträda med utarbetandet av propositioner. Att en sådan sakkunnig förvandlas till tre, när regeringspartierna är tre, är inte särskilt märkvärdigt. Det är alltså inte en offentlig utredning. Skillnaden är egentligen bara att vi nu faktiskt vet vilka de sakkunniga är. Tidigare har man aldrig kunnat upptäcka vem från riksdagen som har suttit såsom sakkunnig i det ena eller andra departementet och hjälpt till med att utarbeta propositioner. Nu vet vi det. Det är ingen hemlighet vilka de sakkunniga är: herr Romanus, fröken Andersson i Stockholm och jag. Det viktigaste är att fru Dahl var ängslig för att det enda utformade förslag till en ny familjepolitik som finns skulle kastas i papperskorgen. Jag vill göra två invändningar mot detta resonemang, fru Dahl. För det första är det faktiskt inte det enda utformade förslaget. Det är inte ens ett utformat förslag, inte som vi har sett det hittills. Vi har sett det — om jag skall ta det så vidsträckt som möjligt — i tre versioner: familjestödsutredningens betänkande Kortare arbetstid, ett pressmeddelande och en därtill fogad något vidlyftigare promemoria i våras samt i valrörelsens mest hektiska tid ytterligare några sidor. Ingen av dessa versioner är mer utförlig och utarbetad än vilken partimotion som helst från de tidigare oppositionspartierna. För det andra, fru Dahl, är dessa förslag, trots att det förhåller sig på detta sätt, inte kastade i papperskorgen. Jag har här med mig det material som hittills har utlämnats till arbetsgruppen inom socialdepartementet. I det materialet ingår samtliga dessa tre versioner av en socialdemokratisk familjepolitik. De är alltså med bland det som skall övervägas. Jag vågar försäkra fru Dahl att i den mån det finns någonting klokt — och det tror jag att det gör — i dessa förslag, kommer det att beaktas i propositionsarbetet precis som allt annat material som står till förfogande. Förslagen är inte kastade i papperskorgen.
Herr talman! För det första: Det har gått ut ett pressmeddelande från socialdepartementet om att en grupp med sakkunniga skulle ha utsetts. Det anförs också i utskottets majoritetsskrivning. Nu har det gått mer än en månad sedan pressmeddelandet utsändes, men ännu finns inget sådant beslut protokollfört eller expedierat. Den socialdemokratiska regeringen höll faktiskt på formerna i sådana här sammanhang. För det andra: Våra förslag var utarbetade i detalj och utförligt presenterade. Det gläder mig om ni verkligen skulle ha dem som underlag i ert arbete. Det kunde inte herr Romanus ge besked om. Det framgår inte heller av utskottsskrivningen, utan där står bara att remissvaren över olika förslag skall beaktas, och det är inte riktigt samma sak. För det tredje står det på ett ställe i regeringsdeklarationen att föräldraförsäkringen skall byggas ut så att man får ta ut ledighet i samband med skolstarten. En sådan reform behövs inte alls, om man genomför vårt förslag, för det inrymmer möjligheten att utnyttja föräldraförsäkringen i samband med barnens skolstart. Försäkringen skulle ju i sin första utbyggnadsetapp avse tiden t.o.m. barnets första skolår. Av andra skrivningar i regeringsdeklarationen framgår att era förslag bara skulle omfatta småbarnsåren, och vad vi då har att gå efter är att ni tidigare alltid har talat om barn under tre år. På den här punkten efterlyste jag besked redan i mitt första inlägg, och det vore bra om vad som skrivits skall tolkas så som herr Carlshamre sade, nämligen att ni faktiskt kommer att seriöst behandla också den Fridhska arbetsgruppens och den socialdemokratiska regeringens förslag och inte i förväg kasta dem i papperskorgen.
Nr 36 Herr talman! Herr Romanus, fröken Andersson och jag behandlar allting seriöst. Dessutom ingår vi i en större grupp av pålitliga departementstjänstemän som också är vana att behandla allting seriöst. Vi skall = inte kasta någonting i papperskorgen utan att titta på det först. Familjepolitiken Sedan till graden av utarbetning i de tidigare versionerna. Jag har haft stor respekt för den tidigare regeringens vilja och förmåga att — med några uppmärksammade undantag under åren — presentera riksdagen ett fullständigt och bra beslutsunderlag. Jag kan inte föreställa mig att någon av de skrifter som kommit fram i våras och i somras om familjepolitiken skulle ha räckt som en proposition till riksdagen. Då skulle min tilltro till den gamla regeringen ha fått ett grundskott. Det var två skisser. Den allra första var det säkert någon mer ledamot i kammaren än jag som igenkände som uppfärskad skåpmat från den gamla familjepolitiska kommitténs tid. Jag gissar att det hade tagit någon händig skrivare i departementet sådär tre eller fyra timmar att diktera ner den — jag skulle ha klarat det på tre å fyra timmar i alla fall — med hjälp av den kunskap som fanns tidigare, för skissen innehöll egentligen ingenting nytt. Sedan fick vi en skiss till i valrörelsen. Den var litet mera preciserad men inte mycket utförligare. Det var ingen proposition i någotdera fallet, inte ens underlag för en proposition. Men trots det, fru Dahl, är detta material med bland det som nu seriöst beaktas när det är fråga om att utarbeta en familjepolitisk proposition. Vad så beträffar sakbehandlingen, som fru Dahl envisas med att komma in på, borde vi väl kunna vara ense om att om några månader, under detta riksmöte, har vi ett mycket fullständigare material att diskutera utifrån. Varför inte ta den diskussionen då?
Herr talman! Herr Carlshamre skall inte stå här och spela överlägsen inför det mycket seriösa arbete som bedrevs bl.a. i form av att arbetsgruppen vecka efter vecka under våren reste runt och besökte ett mycket stort antal arbetsplatser och satte sig in i föräldrarnas och barnens verklighet. Något sådant finns inte alls angivet som en uppgift för den nya arbetsgruppen. Att stå här och tala litet föraktfullt om vårt förslag som någonting en tjänsteman bort kunna diktera ner på tre å fyra timmar tycker jag nästan är rekord — jag skall inte säga i vad. När det sedan gäller beskedet att detta förslag skall behandlas seriöst, så är det positivt. Men antingen strider det mot vad som står i regeringsdeklarationen, eller också har man inte så noga tänkt igenom vad man menar med att skriva att man t.ex. skall utvidga föräldrapenningen vid sjukdom till att omfatta även ledighet vid skolstart. Men ni vet väl själva bäst om detta beror på slarv, eller om det beror på att ni i efterhand har upptäckt att ni kanske ändå måste studera andra förslag, trots att 117 ni i regeringsdeklarationen har utfäst er att genomföra reformer som strider mot de förslagen.
Herr talman! Det var ju ändå inte så att den arbetsgrupp som reste kring i landet reste runt till familjerna utan till arbetsplatserna. Och det var ett bra jobb. Ingen har bestritt det. Vi fick på den vägen fram nytt och intressant material. Jag noterar bara att det som sedan i en rätt hastig vändning lades fram var något ganska knapphändigt och kortfattat och till icke ringa del uppvärmd skåpmat. Om det inte hade varit så, varför hade man då några månader senare behövt presentera en ny version — preciserad, som det hette — av vad man redan tidigare hade lagt fram? Nej, detta var naturligtvis ett diskussionsinlägg eller ett underlag — vi kan kalla det vad vi vill — och inte det färdiga förslag till en genomarbetad familjepolitik som fru Dahl nu tycks vilja göra gällande att det var. Men trots dessa brister och trots denna knapphet är det alltså med i det material som seriöst tas med i bedömningen när vi nu skall försöka utforma en ny familjepolitik.
Herr talman! Jag har bara en sak att tillägga. För dessa föräldrar finns det ett samband mellan deras villkor på arbetsplatsen och förhållandena där och deras villkor som föräldrar till de barn de har i sina hem. Begriper man inte det, så tror jag inte heller att man är förmögen att genomföra en familjepolitisk reform som verkligen är till nytta för de mest betungade föräldrarna och barnen i vårt samhälle.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 10 behandlas motionen 480 där jag tillsammans med några medmotionärer tagit upp frågan angående upplysning om sådana läkemedel som gör att man är mindre lämplig som bilförare. Att lugnande medel kan påverka uppmärksamhet och koncentration är väl delvis känt bland allmänheten. Men att en del medel som används vid infektioner kan ge samma effekt är det inte så många som vet. Läkarna har, som det också sägs i betänkandet, skyldighet att informera patienten om eventuella trafikrisker vid ordination av läkemedel. Men när man sedan vid upprepade tillfällen konstaterar att så inte sker — eller att olika läkare ser helt olika på riskerna — blir man betänksam. En fru fick detta medel. Efter några dagar var hon på återbesök men träffade då en annan läkare som sade: ”Ni kör väl inte bil nu när ni tar Rinomar. Det kan vara lika farligt som en rattfylla!” En annan som fick detta medel utskrivet och hört talas om att det inte var lämpligt att då köra bil frågade läkaren som skrev ut receptet. Han fick följande svar: ”Ja, man kan väl bli litet trött, men det går nog bra.” Det sker dagligen alltför många trafikolyckor med svåra skador och även dödlig utgång. För att minska trafikolyckorna måste alla sätt prövas, och kan upplysning om läkemedel och andra ämnen bidra till denna minskning är det angeläget att så också verkligen sker. Nordiska rådet tog hösten 1974 upp frågan och antog en rekommendation att utreda märkning av läkemedel och andra ämnen som nedsätter förmågan att uppträda i trafiken. Ett underutskott till Nordiska läkemedelsnämnden arbetar också enligt uppgift med detta och väntas avsluta utredningsarbetet under nästa år. Det kan inte hjälpas, jag tycker det tar lång tid innan det kommer till stånd, som jag hoppas, en effektiv upplysning om de faror i trafiken som användning av läkemedel och andra ämnen kan medföra. Då nu detta utredningsarbete pågår har jag, herr talman, inget annat yrkande än utskottets, men jag har ändå med detta velat uppmärksamma en viktig fråga och hoppas verkligen att utredningen är klar i början av nästa år.

Herr talman! Den här gången skall jag fatta mig kortare. Fru Wigenfeldt kommenterade utskottsbetänkandet och det ger mig anledning — eftersom medicinska riksstämman börjar i dag — lämna några uppgifter i ärendet från Serafimerlasarettets medicinska klinik. Vi har där dels en pågående kontrollerad studie av effekten av läkemedelsinformation, dels en studie av frekvensen av läkemedels biverkningar hos 1 000 i följd intagna patienter vid kliniken. Ett föredrag i det senare ämnet kommer att hållas i morgon på riksstämman i Älvsjö. För att bespara kammaren en resa till stämman skall jag här ge några data. Om man tar den senare undersökningen först, har det på 1000 intagningar förekommit någon form av läkemedelsbiverkan hos 56 kvinnor och 30 män. Självmordsförsök med kemikalier, om vi får använda det uttrycket, förekom i 46 fall, och spritoch narkotikamissbruk föranledde intagningar av 33 resp. 8 patienter. Läkemedelsbiverkningarna förekommer mest bland äldre personer, särskilt då bland äldre kvinnor. Det är ju så att äldre män ofta har en kvinna hos sig som håller reda på dem, medan äldre kvinnor ofta är ensamma. Dessutom väger nog äldre kvinnor mindre än äldre män, och om man slentrianmässigt, som väl många doktorer gör, skriver ut en tablett att tas tre gånger dagligen åt både män och kvinnor, får de äldre kvinnorna i många fall en högre koncentration av läkemedlet än männen. De läkemedel som oftast framkallar biverkningar visar sig vara digitalispreparat samt vätskedrivande och blodtryckssänkande medel. Därnäst kommer psykofarmaka, alltså lugnande och ångestdämpande medel, med ett eller flera preparat i kombination. Det är nog inte medlen i och för sig utan sättet att förskriva dem och att efterleva föreskrifterna som är avgörande när det gäller många av bieffekterna. Vi håller därför också på att studera hur mycket patienterna tillgodogör sig — dels av muntlig information beträffande halva gruppen patienter, dels av muntlig plus skriftlig information när det gäller den andra hälften av försökspatienterna, allt i samband med utskrivning från sjukhuset. Efter tre månader kontrollerar vi i samband med återbesök på polikliniken hur väl patienten har tillgodogjort sig den lämnade informationen. Hittills förefaller det inte vara någon större skillnad mellan dem som enbart har fått muntlig information och dem som också fått skriftlig information. Det mesta av den senare tycks ha hamnat i byrålådorna. Jag tror att det är ett mycket viktig problem, men jag tror inte att man skall göra sig några stora illusioner om resultatet vad man än gör. Det finns dock vissa tekniska lösningar, men dem vill jag inte gå in - Nr 37 på här. Onsdagen den Med detta, herr talman, ber jag att få tacka för möjligheten som beretts 1 december 1976 mig att förvandla kammaren till en specialsektion av riksstämman, och I om någon misstycker ber jag om tillgift. Något annat yrkande än bifall — Vissa alkoholoch till utskottets hemställan har jag inte.

Herr talman! Socialutskottet har i sitt betänkande nr 11 delvis tillmötesgått kraven i motion 1260 av mig och Carl-Eric Lundgren genom att tillstyrka vårt delförslag om en kartläggning av narkotikamissbruket. En sådan åtgärd är ju nödvändig för att få fram ett faktaunderlag för framtidsinriktade studier. Så långt är det bra. Men vår motion syftade till mer långsiktiga åtgärder, rehabiliterande såväl som förebyggande. Vi måste på något sätt bryta den onda cirkel som vi hamnat i. När det gäller dagens situation på narkotikamarknaden kan jag hänvisa till förra veckans interpellationsdebatt. I den berörde vi vår oro för den utveckling som i dag äger rum. Jag skall inte upprepa den argumentationen. Det förslag som nu föreligger i socialutskottets betänkande är att en kartläggning av narkotikamissbruket skall ske. Jag vill gärna uttala min glädje över att utskottet så positivt behandlat en del av vår motion. Men, som sagt, det var endast en del av motionens syfte. Den andra delen var frågan om rehabiliterande och förebyggande åtgärder. I detta avseende hänvisar utskottet till nu aktuella utredningar, och det må vara hänt. Jag är kanske inte så övertygad som utskottet synes vara om att de namngivna utredningarna så ingående kommer att behandla frågan om rehabiliterande och förebyggande åtgärder på narkotikaområdet. Men jag är också medveten om att den första förutsättningen för framtida åtgärder är en kartläggning av frågans omfång, och därmed har vi nått ett viktigt delmål. Så långt följer utskottet vårt resonemang. Denna kartläggning får gärna bli en expertutredning, dock som jag hoppas med parlamentariskt inslag. Då kan vi få en plattform som kan bli en god grund för den framtida samhälleliga målsättningen för en positiv narkotikapolitik. Den nuvarande formades under 1960-talet, och den måste överges och få en inriktning som motsvarar 1980-talets problematik. Ut 127 skottet säger ju att utöver den föreslagna kartläggningen bör den även innefatta en belysning av de bakomliggande orsakerna till missbruket. Vi tar sålunda nu ett viktigt steg inriktat på 1980-talets problematik. Vi kan naturligtvis inte nöja oss med att enbart få fram en bild av missbrukets omfattning och av de bakomliggande orsakerna. Det behövs på sikt mera påtagliga samhälleliga åtgärder. I förra veckans interpellationsdebatt berörde vi en utbyggnad av vårdresurserna och en ständig och förstärkt narkotikabekämpning, och vi måste naturligtvis skapa åtgärdspaket för förebyggande av drogmissbruk. Framtidsstudier är också nödvändiga på detta område. Det kommer tydligen fram nya missbruksmedel, och det finns forskare som redan i dag varnar för en okontrollerad spridning av t.ex. nikotintuggummi. Detta har framförts i Läkartidningen och även i utländska medicinska tidskrifter. Vi har sålunda anledning att noggrant följa den framtida utvecklingen i drogfrågan i hela dess perspektiv, och den kommer tyvärr ännu några år att stå i centrum. Jag vill ändock kort notera de positiva dragen i socialutskottets betänkande. Av dess skrivning framgår att man har stor förståelse för drogfrågans svårighetsgrad. Vi är alla naturligtvis väl medvetna om att det inte finns några enkla lösningar. Men kanske har vi ändå med det beslut vi i dag fattar tagit ett bra steg på vägen mot en bättre kartläggning, bättre förutsättningar för utbyggnad av vårdresurserna, en bättre narkotikabekämpning och ett åtgärdspaket som kan förebygga själva missbruket.

Herr talman! Låt mig inledningsvis ge uttryck för min uppskattning av att utskottsbetänkandet klart visar att utskottet är överens med oss som står bakom motionen 1975/76:569 om att man med kraft måste ta itu med den nuvarande situationen på narkotikaområdet. I nyssnämnda motion kräver vi en utvärdering av förekommande vårdformer för alkoholoch narkotikamissbrukare i enlighet med vad i motionen anförts samt att resultatet av utvärderingen successivt redovisas i kommande budgetpropositioner och får utgöra underlag för socialstyrelsens anvisningar på området. Låt mig som en liten bakgrund till detta vårt krav redovisa vad jag för en dryg månad sedan erfor när jag deltog i ett symposium som Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle, RNS, hade anordnat. Då redovisade en amerikansk expert, William O'Brian, hur man i Amerika handlade dessa ärenden. Han var ansvarig ledare för ett s.k. terapeutiskt samhälle, Daytop Village, som nu varit i verksamhet drygt tio år. Han redovisade att narkomanerna numera rekryteras från helt andra samhällsskikt än tidigare. Fram till slutet av 1960-talet kom de flesta narkomaner från de utslagna kategorierna, ofta f. d. militärer, som efter att ha fått kontakt med narkotika i samband med krigstjänstgöring sedan inte hade fått fotfäste på den amerikanska arbetsmarknaden utan drev omkring som arbetslösa i stummen. När man skulle försöka hjälpa dem Nr 37 | bort från sitt beroende av narkotika fick man först och främst inrikta Onsdagen den sig på att visa att man engagerade sig i deras problem. Dessa människor 1 december 1976 hade nästan aldrig mött verklig kärlek. När de nu kom i kontakt med personal som engagerade sig i deras situation gick det många gånger Vissa alkoholoch ganska lätt att få dem på fötter och på det viset skapa förutsättningar = narkotikafrågor för ett normalt liv ute i samhället. Men i slutet av 1960-talet fick man att göra med en helt annan grupp ungdomar som blivit narkomaner. Dessa ungdomar kom ofta från ganska välbärgade medelklassfamiljer och från vad som, i varje fall ytligt betraktat, måste anses vara goda hem, hem där båda föräldrarna fungerade socialt tillfredsställande. Familjerna hade god ekonomisk standard, och barnen fick i stort sett tillgång till allt de rimligen kunde önska sig. Men just detta att barnen i princip hade fått vad de önskat sig utan att själva behöva bjuda till hade lett till ett oändligt krav på nya gåvor och nya sensationer, som så småningom ledde till narkotikabruk på grund av ren nyfikenhet. Dessa ungdomar hade i realiteten inte lidit brist på kärlek och omtanke från föräldrarnas sida, snarare hade de varit överbeskyddade. Däremot var det uppenbart att de inte fått tillräckligt goda kontakter med sina föräldrar för att inse att ett gott förhållande inte bara kan bygga på uppoffringar och hänsyn från den ena partens sida utan måste grundas på ett ömsesidigt hänsynstagande. Vid Daytop Village hade man byggt upp en behandling som syftade till att bota just dessa ungdomars brist på hänsynstagande gentemot andra. Ungdomarna tvingades under de första tre månaderna att utföra exakt vad de ålades utan att hänsyn togs till vad de själva önskade. Efter ungefär tre månader släppte man efter litet på tyglarna och gav ungdomarna möjlighet att själva diskutera om de ville delta i den ena eller andra formen av aktivitet. Successivt fick de sedan allt större möjlighet att påverka sin dagliga tillvaro i det terapeutiska samhället. Efter 18 månader, då behandlingen normalt var avslutad, skrevs de ut och ansågs då vara mogna att själva ta vara på sig ute i Å klara ett jobb. Vad var det nu för människor man tog hand om i detta terapeutiska samhälle? Kom de dit frivilligt? Nej, på de 13 år som samhället har fungerat har endast en patient kommit dit frivilligt. Alla övriga som togs in för vård hade en villkorlig dom hängande över sig. Detta innebar att om de lämnade det terapeutiska samhället så skulle de snabbt bli föremål för polisiärt ingripande och satta i fängelse eller överlämnade till annan sluten vård. Just detta tryck — att ha en villkorlig dom över sig — anser pastor O' Brian vara en förutsättning för en framgångsrik vård. Han menar att påfrestningarna under den första perioden av avhållsamhet från narkotika är så stora att även om man söker lindra känningarna genom medicinering, så behöver vederbörande som ytterligare hjälp ha vetskap om att han kommer i en ännu sämre situation om han inte underkastar 129 amhället och att även r avslutad, SR de ut och ansågs på sig ute i Samhället och att även sig det obehag och de problem som är förenade med den första tidens vistelse i det terapeutiska samhället. Hur har då de intagna klarat sig efter den genomgångna vården? Enligt O'Brian har 60 926 av dem som bara vårdats sex månader fortfarande varit drogfria tre år efter utskrivningen. Och om de stannade kvar hela vårdtiden — som man ansåg borde vara 18 månader — så var över 90 96 fortfarande återanpassade till ett normalt produktivt liv. I Sverige har vi det s.k. Hasselakollektivet, som drivs av makarna Westerberg. Även de anser att man måste ha ett ”tvång till frihet” för att kunna hjälpa drogskadade ungdomar. På Hassela tar man emot de svåraste fallen från Mariapolikliniken i Stockholm och lyckas enligt egen uppgift till minst 90 96. Detta skulle tyda på att just det tryck som det innebär att ha villkorlig dom eller något annat ingripande från samhället hängande över sig ökar förutsättningarna för framgångsrik narkomanvård. Utskottet redovisar på s. 6-7 i sitt betänkande att det pågår vissa försök till utvärdering. Men de försöken är verkligen alltför få och, om jag får använda det uttrycket, alltför amatörmässigt utförda för att verkligen kunna ge besked om vilka vårdformer som fungerar och vilka som inte gör det. Jag har till min förvåning konstaterat att socialstyrelsen anslagit ganska mycket pengar till utvärdering av frivillig behandling av narkotikamissbrukare. Men jag kan inte riktigt förstå hur detta skall gå till eftersom, enligt besked jag fått från annat håll, någon journalföring av patienterna icke sker i de av RFHL bedrivna terapeutiska samhällena. Utan en journalföring torde det inte vara möjligt att få en vetenskapligt acceptabel utvärdering till stånd. Det är förvånande att socialstyrelsen inte för länge sedan tagit kraftfullare initiativ för att få en seriös utvärdering av de nya vårdformerna till stånd. Det räcker ju inte med en utvärdering av något enstaka projekt, utan i princip borde varje av statsmedel stödd verksamhet av detta slag bli föremål för en sådan. Nu synes man t.o.m. stödja vårdformer där patienterna inte ens journalförs. Journalföring är dock en grundläggande förutsättning för att man över huvud taget skall kunna följa upp vårdmetoder och vårdresultat. Jag ber i detta sammanhang att få hänvisa till vad Svenska läkaresällskapet anför — det refereras på s. 11 i betänkandet: ”En förutsättning för behandlingsforskning med god kvalitet vetenskapligt sett är att man har ett fullgott underlag av ordentlig journalföring, gjord av kvalificerad personal. Sällskapet stöder motionärernas krav att socialstyrelsen skall utfärda bestämmelser om journalföring på klienter/patienter som skall vara så systematisk och så fullständig att den möjliggör en kvalificerad vetenskaplig uppföljning. Psykoterapeuter arbetar under yrkesansvar, och deras verksamhet bör kunna granskas av Medicinalväsendets ansvarsnämnd. För en behandling av en person med alkoholeller narkotikaproblem skall ansvarig terapeut kunna ställas till ansvar. Noggrann journalföring är en förutsättning för att nödvändig in syn och granskning skall kunna komma till stånd.” Jag skulle tro att det räcker med vad jag här anfört för att ge en bakgrund till vikten av att den utvärdering som också utskottet i princip nu ställer sig bakom verkligen görs. Jag hade kanske kunnat önska mig ännu starkare engagemang från utskottets sida, och på en punkt är jag litet tveksam inför dess skrivning.

Journalerna är ju, även om det har förekommit ett och annat övertramp, sekretessbelagda och skall givetvis vara det. Men för att man skall kunna utvärdera en vårdform måste det finnas en dokumentation i form av journalföring. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Jag tar här bara upp den del av motionerna och utskottets betänkande som berör narkotikamissbruket. Samtidigt tycker jag att det är en egendomlig gränsdragning man gör mellan olika former av missbruk, som sniffning, alkoholbruk och användning av narkotika. Orsakerna är i stort desamma, och symtomen blir därigenom inte så väsentliga att de motiverar den åtskillnad som har gjorts. Samhället 1egaliserar ju också öppet vissa former, som alkoholmissbruket — alkohol är ett slags legalt narkotikum — och det alltmer omfattande läkemedelsoch tablettmissbruket, där det helt enkelt förekommer en omfattande legal langning, understödd av samhället. Drogmissbruket ses dessutom som ett problem vid sidan av den övriga politiska debatten, vilket gör att dess funktion i vårt samhälle förbises. Detta medför i sin tur att det inte skapas någon konsekvent drogpolitik. Vi är väl alla överens om att narkotikamissbruk är ett allvarligt samhällsproblem — frågan gäller hur vi skall angripa det. Utskottet föreslår efter mycket resonemang en kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning. De motiveringar som ges för denna ytterligare utredning är milt sagt torftiga. En sådan kartläggning skall enligt utskottets mening kunna bli av väsentlig betydelse för planeringen av de insatser som fortlöpande görs för att bekämpa narkotikamissbruket. Jag motsätter mig självfallet inte en sådan utredning men ifrågasätter den vikt som utskottet tycks lägga vid att konstatera exakt hur många narkotikamissbrukare som finns här i landet. Det är andra åtgärder som är angelägnare i dag. Samtidigt som man kartlägger missbruket dukar många av dem som utreds under på grund av att de resurser samhället i dag erbjuder är otillräckliga. Nu har man dessutom redan ett visst grepp över narkotikamissbrukets utbredning. Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen och gör egna utredningar, kommunerna och framför allt de frivilliga organisationerna samlar och dokumenterar information. De frivilliga organisationerna, som alltså torde besitta den största kunskapen på området, har utskottet f. ö. inte ens ansett det lönt att höra innan man fattat beslut. Utredningen skall också belysa de bakomliggande faktorerna till missbruket, sägs det i betänkandet. Jag kan inte underlåta att gripas av misstanken att detta är ett nytt steg i riktning mot mer repressiva inslag i vår socialpolitik. Det intrycket förstärks efter de inlägg som har gjorts här i dag. Eller också är det helt enkelt en ovilja att erkänna kända fakta och ett sätt att undvika att ta upp de väsentliga frågor som gäller hur man skall eliminera den ekonomiska och sociala misär som så ofta utgör grunden för knarkeller annat drogmissbruk. I motionen 1260 berörs faktiskt dessa frågor, helt kort. Man frågar sig om det möjligen kan vara så att konkurrensen och hetsen inom näringslivet kan bidra till missbruk, man frågar sig om våra nya bostadsmiljöer kan medverka. Samtidigt vågar man inte ge ett svar på dessa frågor utan anser att de bör utredas. Man har uppenbarligen fallit offer för de mytbildningar som florerar kring narkotikamissbruket och som försöker återföra missbruket på individerna själva. Den mest seglivade av dessa myter är ju den s.k. smittoteorin, enligt vilken missbruket sprids som en blint drabbande farsot utan urskillning. Det är ju en behändig teori för de samhällsbevarande krafterna, eftersom botemedlet då måste bli att isolera missbrukarna, helst med tvång. Några krav på förändringar av de livsvillkor som utgör grogrunden för missbruket blir obehövliga.

Samtidigt är det uppenbart att drogmissbruket aktivt bidrar till och påskyndar denna utstötning. Drogmissbruket fyller också en socialt repressiv funktion genom att den avlänkar framför allt ungdomen från en aktiv kamp mot det samhällssystem som skapar missförhållanden som jag redogjort för. Drogmissbruk och då främst narkotikamissbruket är också ett exempel på vårt samhällssystems dubbelmoral. Å ena sidan har vi en mycket hård lagstiftning, och det görs kraftiga polisingripanden mot smålangarna, som själva ofta är missbrukare. Å andra sidan omsätter narkotikamarknaden hundratals miljoner kronor varje år och ger oerhörda profiter. De pengarna blir inte liggande på kistbotten. De pengarna återinvesteras i respektabla företag. Samtidigt som narkotikan fördöms och indignationen hårt drabbar smålangarna så ger narkotikamiljonerna tillträde till den ekonomiska makten i vårt samhälle. Det borde inte vara något pro blem att lokalisera alla dessa miljoner som plöjs ner i framför allt res Nr 37 taurangoch fastighetsbranschen. Men då skulle man ju trampa den så heliga näringsfriheten på tårna. Vilka åtgärder bör man då vidta i dag? Huvudansvaret för narko I manvården ligger nu på kommunerna och landstingen. Redan det är ett — Vissa alkoholoch problem, eftersom båda dessa parter försöker skyffla över ansvaret på = narkotikafrågor den andra. Följden blir att missbrukarna står där utan möjlighet till vård och behandling. I Stockholm exempelvis har det borgerliga landstinget redan stängt vårdplatser på Rålambshov och Mariapolikliniken och planerar att lägga ner ytterligare platser på Långbro. Det är kommunens sak att svara för vården, säger man. Men kommunerna har inga resurser. Vi känner alla till den kris socialvården i Stockholm i dag befinner sig i. De missbrukare som söker vård i dag ställs i kö i månader, och då kan det vara för sent. Den egendomliga diskussion om tvång som förts borde i stället för att ta upp frågan om tvångsåtgärder utan den enskildes samtycke ta upp frågan om samhällets skyldighet att aktivt erbjuda behandling. Tvånget skall inte riktas mot den enskilde individen av den enkla anledningen att några bestående positiva effekter av tvång aldrig påvisats. Tvånget skall i stället riktas mot samhället — i detta fall kommunerna eller landstingen — att erbjuda vettiga alternativ. De behandlingsformer som visat sig ge de bästa resultaten att döma av de forskningsrapporter som finns är genom de frivilliga organisationerna, R-förbunden. Det är ytterligare en av de åtgärder som omedelbart skulle kunna vidtas, nämligen att ge dessa organisationer ett ordentligt ekonomiskt stöd. I dag lever de under mycket osäkra ekonomiska förhållanden. Och även om det krävs mer genomgripande förändringar i vårt samhällssystem för att komma till rätta med missbruk i olika former, så kan man också på kort sikt satsa på en förebyggande verksamhet. Den biten är i dag sorgligt försummad ute i kommunerna. Vad har man att erbjuda ungdomarna för vettiga alternativ till missbruk? Inga! Slutligen finns det ytterligare en skrivning i utskottets betänkande, som också herr Torwald var inne på och som jag i motsats till herr Torwald är ytterligt skeptisk till — det gäller registreringen av missbrukare. Jag tror det vore oerhört farligt att ställa upp några sådana krav på behandlingshemmen för att de skall få statsbidrag. Ett sådant resonemang bygger på illusionen att man på något enkelt och behändigt sätt skall kunna utvärdera olika vårdformer, att man skall kunna säga att efter ett visst antal månader är den och den personen drogfri eller icke drogfri. Så enkelt är det nu inte. Det framhåller också socialstyrelsen, som ju har en omfattande erfarenhet på det här området, mycket klart och entydigt i sitt remissyttrande till motionerna. Jag tror att ett sådant registreringsförfarande allvarligt skulle försvåra den frivilliga verksamhet som i dag förekommer och hoppas alltså att den inte kommer till stånd.

Herr talman! Vi har i socialutskottet haft att ta ställning till flera motioner både beträffande narkotikamissbruk och sniffning och beträffande alkoholmissbruk. För vår del har vi socialdemokrater sagt att den socialutredning som sysslar med dessa ting snart borde vara färdig — den har hållit på alldeles för länge. Men, herr talman, jag befarar nu att den tyvärr har blivit ytterligare fördröjd på grund av de tilläggsdirektiv som getts. Jag har en annan fundering också i samband med socialutredningen, om de propåer som kommit att man skall ha samma lagstiftning när det gäller narkomaner som när det gäller alkoholmissbrukare. Det kan man ha under förutsättning att man inte överför nykterhetsvårdslagen att tillämpas på narkotikamissbrukare. Jag menar nämligen att nykterhetsvårdslagen i sin gamla form inte har varit bra för nykterhetsvården, och att överföra samma metoder på narkotikamissbrukare känner jag en rädsla för. Då inför man ett tvång som inte är bra i den här vården. Vi har stannat för att begära en kartläggning för att få reda på hur många narkotikamissbrukare det finns i vårt land. Det kan synas egendomligt från den synpunkt som fröken Hjelmström anförde: Avgörande för vården skall inte vara om det gäller 10 000 eller 30 000, utan vad den enskilde behöver. Det är riktigt. Men vi har noterat de många olika uppgifter som finns på detta område. Socialstyrelsen har under många år uppgivit att det finns ungefär 10 000 narkotikamissbrukare i landet. I herrar Jadestigs och Lundgrens motion anges siffran 30 000. Vi vet inte om den siffran är riktig heller. Vi tycker att det är värdefullt att få reda på hur det ser ut i det svenska samhället på den här fronten. Vi misstänker att missbrukarna är betydligt fler än socialstyrelsen för sin del uppgivit. När vi begär en kartläggning och inte en utredning i övrigt så beror det dels på socialutredningen, dels på att brottsförebyggande rådet också har tagit upp dessa frågor. Men framför allt beror det på att vi inte vill lägga en utrednings kalla hand över vården på detta område, så att det kommer att heta: Den här frågan utreds, så vi gör ingenting ytterligare. —- Vi behöver uppmuntra alla som arbetar på den här fronten och se till att vården intensifieras: Det är viktigt. Vi har en internationell bevakning, som också måste få fortsätta. Vi har här tullen och polisen. Antalet beslag av narkotika har ökat. 1974 var det 9, 1975 var det 12 och 1976 fram till oktober har det gjorts 54 beslag av polisen. Det tyder på en ökning av införseln. Ändå vet vi, herr talman och kammarkamrater, att tullen och polisen inte tar mer än 5 26, kanske ännu mindre, av det som förs in i landet. Det går kalla kårar efter ryggen när man tänker på hur kriminaliteten frodas här. Bakom den här handeln finns det starka syndikat, som ständigt söker nya marknader. När de förlorade en marknad, nämligen de amerikanska soldaterna i Vietnam, gick de över till bl.a. Japan och Västeuropa, och de har sina förgreningar också här uppe i vårt land. Redan från början, när nar kotika började införas här i landet, utsåg dessa hajar Stockholm, därför Nr 37 att det var lättast att komma in på den största marknaden i Skandinavien. Onsdagen den Vi har i betänkandet sagt några ord om registreringen. Jag vill gärna 1 december 1976 stryka under att vi i betänkandet uttalat att denna inte får ske på ett — sätt som gör vården besvärligare. Jag har inte riktigt samma åsikt som Vissa alkoholoch herr Torwald på denna punkt. Det är gott och väl att vi genom en re = narkotikafrågor gistrering kan ha allting under kontroll på papperet, men ytterst är det fråga om den människa som söker vård. Vi vet av erfarenhet från nykterhetsvården att den registrering som där sker är hämmande för människor som vill söka vård. Jag har här i kammaren tidigare motsatt mig en sådan registrering. Jag vidhåller t. v. de synpunkterna. När vi blir klara med kartläggningen får vi undersöka alla möjligheter att stoppa den utveckling som vi kan notera är på gång i vårt land. Vi får ta upp den diskussionen då — jag tycker att vi kan vänta med den. Men jag vill gärna redan nu ha sagt att vi känner tveksamhet inför denna registrering. I utskottsbetänkandet sägs att man i kartläggningen också skall ta upp de bakomliggande orsakerna. Det är kanske det allra svåraste. Herrar Jadestig och Lundgren har antytt några bakomliggande orsaker. Det är alldeles klart att vårt samhällssystem med dess stress, utstötning och konkurrens här skapar bekymmer. Det är i många avseenden inte alltid ett vänligt samhälle som möter ungdomen. Vi måste vara på det klara med att det finns sådana bakomliggande orsaker. Men dessutom finns det — jag återkommer till det, herr talman — mycket starka ekonomiska krafter, som är ute för att tjäna pengar på människornas svårigheter. Tyvärr inriktar man sig på ungdomarna, som skulle ha många år kvar att leva och verka. Men vi vet att döden för narkotikamissbrukare kommer relativt snart — kanske inom 10 eller 15 år. Vi har haft en utveckling i vårt land mot ett ökat antal poliser. Det har inte varit svårt att få riksdagen att bifalla propositioner om en ökning av antalet poliser. Jag skall inte diskutera antalet poliser. Men jag vill ha sagt att kommunerna har svårt att leva upp till det engagemang som många har när det gäller antalet socialarbetare. Vi kan bara se på förhållandena i Stockholm — förhållandena är likartade i många andra kommuner — där antalet socialarbetare inte är tillräckligt. Däremot finns det en övervakande polis. Det kan vara bra och kanske även nödvändigt, men vad vi framför allt behöver är ett större antal socialarbetare, som tar itu med detta problem. Jag vet inte hur man skall lösa denna fråga. Kommunerna har det svårt ekonomiskt, och staten måste kanske gå in med ett stöd. Den saken lämnar vi öppen i utskottsbetänkandet, men jag har en passant till slut velat ställa den frågan. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan. Jag poängterar än en gång att det är en snabb kartläggning som skall ske och att man också skall ta upp de bakomliggande orsakerna. Vårdfrågan får behandlas i ett annat sammanhang. Jag hoppas att vården skall fungera, trots att vi nu skall göra en kartläggning.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv och även fröken Hjelmström uttryckte farhågor för att registreringen skulle få människor att avhålla sig från att söka vård. Jag har heller ingenting emot att det förekommer frivillig vård som ges utan registrering och där huvuddelen av vårdinsatserna sker med hjälp av insamlade medel och frivilliga krafter. Jag tänker exempelvis på Länkrörelsen, som jag har mycket goda kontakter med och som jag vet utför ett utomordentligt förtjänstfullt arbete. Men när det blir så, som det är på vissa s.k. narkotikavårdsinstitutioner, att personalen är lika stor som antalet vårdade och har full betalning genom statliga medel, anser jag att det krävs kontroll och insyn från samhällets sida för att dessa institutioner skall kunna accepteras. I varje fall anser jag inte att man kan göra någon utvärdering med utgångspunkt i den vården. Jag delar Läkaresällskapets uppfattning när det gäller frågan om utvärdering. Det viktiga är att vi får till stånd en utvärdering, som visar var vi skall satsa våra pengar för att få det mest positiva resultatet för de patienter som vi i framtiden måste ta hand om. Dessa är tyvärr många. På en punkt är fröken Hjelmström och jag helt eniga. Vi måste med alla medel motverka narkotikamissbruk. Däremot tycker jag att fröken Hjelmström är mycket orättvis mot polisen när hon säger att den f.n. koncentrerar sig på smålangarna. Jag skulle vilja påstå att det är precis tvärtom: jag har mycket goda kontakter både med polisen och med andra myndigheter och vet hur man släpper smålangarna just för att få tag i de större hajarna. Att man inte alltid får tag i spindlarna i nätet är tyvärr ett faktum som polisen är den första att beklaga. Men man har under de senaste veckorna tagit hand om personer som haft 30 kg amfetamin eller halvkilovis med heroin, och då är det inte fråga om smålangare utan om storlangare, trots att det inte är spindlarna man kommit åt. I Göteborg kom polisen under den senaste veckan åt en stor liga med mycket betydande förgreningar åt olika håll. Då var det sannerligen inte smålangare som sattes fast, utan storlangare. Till sist till frågan om tvånget, som kanske inte riktigt hör hit. Många säger att de inte tycker om tvång i vården. Men vad gör man när man i knarkarkvartar finner människor som det över huvud taget inte går att prata med eller att få kontakt med? Någon måste ju bestämma vilka åtgärder som skall vidtas. Jag hävdar med bestämdhet att den passiva hållning som många i dag intar har lett till kriminalitet hos dessa individer, som har fastnat i internationella ligors händer, därför att man inte i tid har inskridit och tagit bort dem från de miljöer som man vet är fördärvliga.
Herr talman! Jag vill undvika en vårddiskussion här— det blir anledning att återkomma till den frågan. Mitt resonemang, herr Torwald, fördes med tanke på de ungdomar som råkat ut för att bli narkomaner. Det gäller att skapa ett sådant samhälle och sådana vårdinstitutioner att vi kan få de unga personer det är fråga om så välvilligt inställda att de tar emot vården. All erfarenhet visar att man inte kan arbeta emot någon sådan persons vilja. När det gått så långt som i de fall herr Torwald talat om här, har samhället tillräckligt med lagar för att kunna ingripa. Vi behöver inte några nya lagar på detta område. Till slut vill jag, herr talman, göra den anmärkningen att herr Torwald talar för en ökad byråkratisering av socialvården. Det var inte någonting sådant som man trodde att den nya regeringen skulle åstadkomma.

Herr talman! När man har något djupare kontakter med narkomanernas sociala verklighet än snabba ögonkast på folklivet på den s.k. Plattan här utanför, vet man att det svåraste problemet i dag är brist på vårdresurser. Faktum är att det i dag står narkomaner i kö för att få vård. RFHL uppger t.ex. att det förekommer vårdköer på upp till 80 narkomaner som vill få plats på vårdkollektiv eller behandlingshem. De vill få plats inom den frivilliga vården — väl att märka. Det är mot den bakgrunden som folkpartiet, bl.a. i motion 2080, starkt understrukit behovet av ”större resurser till behandlingshem och till försök med nya vårdformer, till ideella organisationer etc.”. Men självfallet bör den narkomanvård som nu är under uppbyggnad utvärderas. Vi vet att vården är populär bland de vårdsökande. Vilken annan vårdsektor, som ägnar sig åt sociala problem, kan hävda att den är populär bland de vårdbehövande? Vi vet också, i varje fall de av oss som haft kontakt med svårt nergångna narkomaner, att det finns ett stort antal exempel på personer som efter årtionden i den tvångsmässigt bedrivna vårdsvängen på kort tid resocialiserats genom effektiv behandling i demokratiskt uppbyggda vårdkollektiv. På ett kommunalt drivet vårdhem i ett storstadsområde har man t.o.m. kunnat anställa rehabiliterade vårdtagare som terapeuter. Det finns alltså klara antydningar om att narkomanvården — till skillnad från mycken annan vård — är på rätt väg. Men det hindrar naturligtvis inte att dessa antydningar bör underbyggas med vetenskapligt hållbara fakta. Det är därför med tillfredsställelse vi från folkpartiet genom utskottets utförliga redovisning kan konstatera att sådana utvärderingar redan pågår i stor skala och därför inte påkallar någon särskild ytterligare åtgärd från riksdagens sida. Jag vill inte minst mot bakgrund av herr Torwalds inlägg väldigt starkt understryka två saker i utskottets betänkande. Den ena är att man säger att de undersökningar som genomförs på området måste bli systematiskt sammanfattade, analyserade och tillgängliga för intressentgrupper. Det är alldeles uppenbart att forskningen måste ske så att den ger någon information. Men samtidigt måste vi ha klart för oss att forskningen inte är enhetlig. Det finns olika forskningstraditioner. Dels är det en mer — som man brukar säga — positivistisk, där det handlar om att exakt räkna stickmärken och ta s.k. objektiva fakta till grundval för utvärderingen. Den forskningen tycks tilltala herr Torwald, och den skall självfallet bedrivas, den har sitt värde. Men det finns dels också en annan forskningstradition, s.k. hermeneutisk forskning, som bygger på förståelse och försöker se till klienternas helhetssituation. Den bygger på ett mera deltagande forskningsarbete — aktionsforskning kan man ibland kalla den för. Den kan uppenbarligen inte bedrivas på samma sätt, men den måste också få ett utrymme. Den innebär också utvärdering, även om utvärderingen kanske inte alltid kan presenteras i form av statistiska tabeller. Jag vill också starkt understryka, att den forskning som måste ske, får inte, som det står i betänkandet, leda till att vårdbehövande avstår från att söka vård av rädsla för att registreras. Risken för att den rädslan kan förekomma hos vårdsökande är uppenbarligen en realitet. Herr talman! Det förekommer i dag här och var i debatten larmsignaler om en massiv ökning av narkotikaproblemet. Jag tänker nu inte främst på en del lösa spekulationer, utan på mera seriösa uppskattningar. I en artikel i Läkartidningen nr 46 refereras en del sådana siffror. Enligt uppskattningar av socialarbetare och polismän har antalet narkotikamissbrukare bedömts till 10000 i Stockholm, 4 000-5 000 i Göteborg, 700-1 000 i Norrköping och lika många i en liten stad som Kristianstad, för att ge några exempel. Om sådana siffror är riktiga skulle problemet vara flerfaldigt större än vad man officiellt antar. En annan uppgift är polisens statistik över narkotikaärenden, som visar en ökning från 4410 år 1970 till 5 265 år 1974. Militärpsykologiska institutets undersökningar om inskrivningsskyldigas narkotikavanor visar däremot en viss minskning av antalet ungdomar som prövat eller använt narkotika — från 16,9 96 till 15,9 26 mellan åren 1973 och 1974. På RFHL uppger man i dag att bilden är splittrad. Cannabismissbruket liksom: missbruket av centralstimulerande medel minskar i landet som helhet, men ökar lokalt på vissa håll. Opiatmissbruket, bl.a. heroinmissbruket, ökar, men antalet missbrukare kan ännu räknas i hundratal, menar RFHL. I ett interpellationssvar här i riksdagen förra tisdagen anslöt sig socialministern till RFHL:s bedömning när det gäller cannabis, men angav en betydligt högre siffra för heroinmissbruket. Mot den här bakgrunden är det uppenbart att en klar bild är svår att åstadkomma. Den klara bilden finns i varje fall inte tillgänglig i dag. Därför är en kartläggning av det slag som socialutskottet nu föreslår nödvändig för att skapa ett handfastare underlag för en helhetsbedömning. Det är också viktigt att utskottets beställning i betänkandet av ”en belysning av de bakomliggande orsakerna till missbruket” blir effektuerad. Jag kan trösta fröken Hjelmström med att sekretariatet för framtids forskning just nu planlägger en studie av den nya typ av internationell brottslighet som utan tvivel är en stark bidragande orsak till inte minst heroinproblemet. En orsaksanalys är alltså nödvändig och utgör grundvalen för ett långsiktigt program mot narkotikamissbruket. Men det får självklart inte bli en ursäkt för passivitet i dag. Narkomanerna kan inte vänta på ett kommande narkotikafritt paradissamhälle. De behöver hjälp och stöd nu. Jag kan inte underlåta att citera RFHL-tidningens kontaktkommentar i samband med en intervju med två av dagens motionärer, herrar Jadestig och Lundgren. Reportern skriver: ”Så var intervjun slut. När jag gick hem förbi Sergel och såg knarkarna där tänkte jag: ”Ni inte bara håller på att punda ihjäl er, ni håller på att utredas ihjäl också.” Herr talman! Den kartläggning som vi i dag beslutar om får inte bli ett hinder för snabba åtgärder till narkomanernas hjälp. De kräver vård. De köar för vård, och de bör ha rätt till vård.

Herr talman! Socialutskottet redovisar stora problem, när det tar upp frågorna kring alkoholoch narkotikamissbruket samt sniffningen, de största sociala och medicinska problem som vårt samhälle dras med i dag. Det är naturligtvis glädjande att socialutskottet hemställer hos regeringen om en kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning. Men det är tyvärr allt vad utskottet har kunnat prestera. Visserligen håller många utredningar och undersökningar på att slutföras och kan förväntas bli klara inom kort, men flertalet av dem behandlar bara vissa delproblem. Något samlat grepp med möjlighet till översikt tycks inte vara att vänta. Det är beklagligt, eftersom många av de problem som vi nu diskuterar är oroande i framtidsperspektivet. Vi får t.ex. rapporter om att alkoholmissbruket ökar, och vi vet att heroinet fått ett stadigt grepp på narkotikamarknaden. I ett av de remissvar som utskottet har fått säger brottsförebyggande rådet, som är det samordnande organet i detta sammanhang, att det är svårt att få tillgång till ett grundläggande faktamaterial på narkotikaområdet. Därför är det angeläget att tillstyrka just förslaget om en narkotikautredning. Brottsförebyggande rådet aktualiserar också frågan om behandling av narkomaner i ett tidigare skede och i mer ändamålsenliga vårdmiljöer än fångvårdsanstalterna. Den synpunkten borde vara värd ett bättre öde än att begravas i ett utskottsbetänkande. Det talas i en av de motioner som behandlas och som utskottet redovisar om det starka sambandet mellan speciellt skolungdomars alkoholvanor och deras narkotikaoch sniffningserfarenhet. Det har på nytt dokumenterats i en av skolöverstyrelsens undersökningar. Om man delar upp ungdomarna i grupper med avseende på deras totala årliga alkoholkonsumtion visar det sig att narkotikaoch sniffningserfarenheten ökar med stigande alkoholkonsumtion. I det perspektivet är det naturligtvis av stort intresse att fördjupade kunskaper kan erhållas i samband med verkställandet av det beslut som fattats om mellanölets upphörande nästa år. Brottsförebyggande rådet har i sitt remissyttrande till utskottet skrivit att det är angeläget att frågan om en utvärdering av mellanölsreformen tas upp till behandling med tanke på den starka kopplingen mellan brott och alkohol, inte minst när det gäller våldsbrott av ungdomar. Av skolöverstyrelsens undersökningar kan man även utläsa att det har skett en påtaglig försämring beträffande flickor i årskurs 9. Från 1971-1975 har det blivit vanligare med ett relativt stort intag av såväl mellanöl som starksprit. Även om konsumtionsfrekvensen bland pojkar i samma årskurs tycks ha minskat någon procentenhet är det för en relativt stor grupp fråga om betydande kvantiteter mellanöl och sprit som förtärs vid varje tillfälle. Konsumtionen ligger på en nivå som innebär stora mängder varje gång. Andelen pojkar i årskurs 9 som dricker fem burkar öl eller mer per tillfälle har från 1971 till 1975 ökat väsentligt. Tyvärr hänger en ökad ölkonsumtion bland ungdomarna nästan regelmässigt samman med en ökad spritkonsumtion. Skolöverstyrelsens undersökare slår fast att sniffningen ofta förekommer i form av — som det uttrycks — lokala sniffningsepidemier. Bland pojkarna i årskurs 9 är det 11 96 som har sniffat, bland flickorna i samma årskurs är det 10 926. Värt att notera är att andelen som har sniffat har ökat påtagligt i gymnasieskolan både bland pojkar och bland flickor. Herr talman! Som motionär är jag självfallet tacksam för att utskottet har ställt upp på den linje som vi motionärer pekat på i motionen 1265, nämligen just åtgärder då det gäller problemet med sniffningen. Det är också bra att vi får utredningar av det slag utskottet föreslår.

Jag har inget yrkande utöver utskottets men hoppas att regeringen ägnar stor kraft åt att föreslå konstruktiva åtgärder och att det sker snart.
Herr talman! Jag vill bara replikera herr Jonsson i Alingsås på det sättet att när han nu tillhör ett parti som sitter i regeringen så kan han kanske på den vägen ytterligare stryka under det han sade senast, nämligen att det måste ske någonting. Då tänker jag närmast på socialutredningen. Den kommer säkerligen att bli fördröjd, och det är den nuvarande regeringen skuld till. Jag skulle vilja vädja så mycket jag kan att det sker en snabb behandling — dels att utredningen blir färdig så snabbt som möjligt, dels att det sker en snabb handläggning i regeringen — Nr 37 som ju har att ta ställning till de övergripande frågorna. Onsdagen den

Herr talman! Anledningen till att jag ånyo begärt ordet var herr Tor = Vissa alkoholoch walds inlägg, som jag då inte hade replikrätt på. Herr Torwald angrep = narkotikafrågor tre saker i vad jag tog upp. Han talade först om utvärderingen, men det förefaller mig som om herr Torwald har väldigt vaga för att inte säga felaktiga begrepp om vad en utvärdering av narkomanvård går ut på. Det är, som jag sade i mitt första anförande, rätt ointressant med enbart kvantitativt mätbara data.

Sedan tog herr Torwald upp frågan om tvånget och påstod att undvikande av tvångsåtgärder skulle vara passivitet. Jag delar inte den uppfattningen. Passivitet är vad vi har i dag, när människor köar till behandlingshemmen. Vad jag kräver är ett tvång på kommuner och landsting att aktivt erbjuda vård. Det gör de inte i dag. Det är där som tvånget skall sättas in. Herr Torwald tog sedan upp polisens insatser, men jag diskuterade faktiskt inte frågan om människor som langar 30 kilo amfetamin. Jag kritiserade att de stora utsugarna går fria, alltså de som gör stora vinster på missbrukarna och sedan investerar pengarna i fastigheter eller i restaurangrörelser och andra näringsgrenar. De går i dag fria, medan de små missbrukarna drabbas av hårda fängelsestraff. Vilka är de stora brottslingarna i sammanhanget?
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt särskilt mycket. Vad beträffar utvärderingen är det möjligt att jag inte är lika erfaren som fröken Hjelmström, även om jag har lagt ner ganska mycket tid och stort intresse på dessa frågor. Men nog tycker jag det är ett utomordentligt värdefullt bevis på om vården har lyckats, om en person är drogfri eller inte, eftersom han rimligen inte klarar sin sociala situation med mindre än att han är drogfri. Det måste, menar jag, vara det primära. Det kan vara intressant att få ytterligare uppgifter, men det primära tecknet på om man över huvud taget har haft framgång med vården är om vederbörande några år efter behandlingen fortfarande är drogfri eller inte. Fröken Hjelmström sade att kommunerna skall aktivt erbjuda vård. Ja, det skall de göra. Men jag tänkte inte på dem som söker vård frivilligt. Naturligtvis skall vi försöka svara upp också mot det kravet, och det är riktigt att vi där ligger efter, bl.a. beroende på att kommunerna har 141 saknat anvisningar om hur man skall ordna vården så att man får rimlig valuta för de pengar som satsas och inte bara kastar in pengar planlöst utan att veta om man över huvud taget gör rätt eller fel. Det är därför som utvärderingen borde ha gjorts för länge sedan, så att man i kommunerna hade fått konkreta råd om hur man skall agera och arbeta. Till sist har det också sagts att maffiasyndikaten klarar sig. Ja, det gör de ofta. Men ibland gör de det inte. Polisen tog som bekant i somras utanför Stockholm en storlangare som just i dagarna är föremål för rättsliga åtgärder. Och det är visst inte så att polisen önskar ha det på detta sätt. Det beror på svårigheterna. Och de som langar 30 kilo är väl ändå inga smålangare! Enligt mitt sätt att se är de storlangare. De som langar ett kilo heroin eller däröver är enligt min mening inga smålangare. Men tyvärr är de inte heller spindlarna i nätet. Dem kommer vi åt alltför sällan. Men därför kan vi inte låta storlangarna gå fria.

Herr talman! I motionen 1975/76:1332, som behandlas i förevarande betänkande, har fru Fredgardh och jag tagit upp problemen med att bevara och väl underhålla de kulturhistoriskt intressanta, i många fall unika, medeltida kyrkobyggnaderna på Gotland. Vi är givetvis medvetna om att det inte bara är på Gotland som det finns förnämliga kyrkobyggnader. Vi vet också att varken fastlandets eller Gotlands kyrkor då det gäller byggnadernas volym eller deras konstskatter kan mäta sig med många av kontinentens tempelbyggnader. Trots detta har de gotländska kyrkorna tilldragit sig en betydande uppmärksamhet även internationellt. Storheten och det märkliga med de gotländska medeltida kyrkorna — Nr 37 är att de är 92 till antalet på ett geografiskt område om något mer än 3 000 km?. Ingenstans i världen existerar det sannolikt något motsvarande. Alla de 92 i bruk varande kyrkorna ser ut i stort sett som de gjorde när byggnationen var avslutad. 1100-, 1200 och 1300-talens stil — Kyrkorestaureringuppfattningar går i varandra och speglas på olika sätt från kyrka till kyrka. — ar på Gotland Romanskt och gotiskt blandas, men detta ger oftast ett gott helhetsintryck, och konstskatterna är gedigna. Gotlänningarna är följaktligen med rätta stolta över sina förfäders verk. Men det som människorna på medeltiden förmådde bygga upp har vi, senare tiders barn, stor möda att ens underhålla och bevara. Församlingarna på Gotland är små, den minsta är Sundre med 65 invånare. Skattetrycket är högt — det offras mycket på kulturens altare på Gotland. Kostnaderna för att restaurera kyrkorna är stora; miljonbelopp är inte ovanliga. Här kan nämnas att det f.n. enligt landsantikvarien och länsarbetsnämnden på Gotland är 21 kyrkor som är i omedelbart behov av restaurering. Det är i belysning av denna problematik som vi motionärer hävdar att det knappast kan anses rimligt att de små församlingarna på Gotland ensamma skall svara för det vårdbehov som föreligger. Det har hemställts att särskilda medel ställs till förfogande för kostnadskrävande projekt av kulturhistoriskt värde. Under Bertil Olssons tid som generaldirektör i arbetsmarknadsstyrelsen infördes systemet att man lämnade bidrag med 100 926 av kostnaderna för den yttre restaureringen av vissa kyrkor. Man vann därmed två goda ting: dels att det skapades sysselsättning för äldre byggnadskunnig, lokalt bunden arbetskraft, dels att ett antal förnämliga Gotlandskyrkor kunde upprustas. Numera utgår endast bidrag med 40 96 till dessa ändamål, och detta gör att församlingarna inte orkar med underhållsinsatserna. Problemet är således stort, och tiden hastar medan utredningskvarnarna mal. Kulturutskottet har infordrat yttrande från riksantikvarieämbetet, som lämnat en värdefull och initierad översikt. Utskottet har också lämnat ett betänkande som andas förståelse för motionärernas tanke att insatser behöver göras, men man avstyrker motionen med hänvisning till pågående utredning. Utskottets betänkande är enhälligt, och jag ställer, herr talman, inte något yrkande. Men jag vill till kammarens protokoll, som ett medskick till utredningen, få anteckna en förväntan att utredningen snarast lägger fram förslag som gör det möjligt att fortsätta arbetet med att bevara det kulturarv som Gotlandskyrkorna representerar.